Herr talman! Sten Andersson i Malmö har, med hänvisning till regeringens budgetförslag för budgetåret 1987/88 om att inrätta 70 nya polistjänster, frågat mig om detta innebär att antalet poliser ökar med 70. Svaret på Sten Anderssons fråga är att antalet poliser på sikt kommer att öka med 70. Att ökningen inte uppkommer omedelbart beror på att en person måste ha genomgått en polisutbildning på två och ett halvt år innan han är behörig att söka en tjänst som polis och dessutom på att det i dag finns ett överskott av färdigutbildade poliser i förhållande till antalet polistjänster.
Herr talman! Jag tackar för svaret. När man läser denna ”populärskrift” om regeringens budgetförslag får man den uppfattningen — jag, och säkert många andra, har fått det — att antalet poliser i Sverige skall öka under detta år med 70. Men, herr talman, det är icke fallet. Detta är en förfalskning. Förslaget innebär att man tar poliser från annan verksamhet och låter dem söka dessa tjänster. Konsekvensen blir ytterst att antalet poliser som i dag patrullerar på gatorna blir mindre. Att gå ut och tala om för svenska folket att vi genom att öka antalet polistjänster får ett större antal poliser är att ligga ganska långt från sanningen. Herr talman! I sista meningen i frågesvaret säger statsrådet en sak som inte är sann. Det finns i dag ett överskott av färdigutbildade poliser i förhållande till antalet polistjänster. Det finns flera poliser än tjänster. Men var och en av de poliserna fullgör i dag en polismans arbete. Eller kan statsrådet peka på någon av dessa poliser, vilka i dag inte har polistjänst, som utför något arbete som inte är polistjänstgöring?
Herr talman! Naturligtvis gör de det. Men jag tycker att Sten Andersson i Malmö missar poängen i det som ändå är positivt, nämligen att vi nu får ytterligare ett antal polismanstjänster. Det får en långsiktig effekt i form av resurstillskott till polisväsendet. Jag har förklarat varför det inte får någon kortsiktig effekt. Dessutom får det den positiva effekten att de polisdistrikt som tillförs dessa tjänster kan få en större fasthet i planeringen av sin verksamhet.

Herr talman! Jag har talat med flera poliser om just det resonemang som = 29 januari 1987 jag misstänkte att statsrådet skulle föra. De sade att det bara finns ert sätt att öka antalet poliser, och det är att öka antalet polisaspiranter. De personer som i dag inte har fasta tjänster utför dagligen mycket värdefullt polisarbete.

Herr talman! Naturligtvis är det genom att anta fler nya polisaspiranter som man ökar det totala antalet poliser. Regeringen planerar också att öka antagningen av polisaspiranter från i dag 150 till 450 om tre år. Jag vet att moderaterna har ett något mer ambitiöst program, men om vi ser till det totala antalet poliser i Sverige finner vi att skillnaden mellan våra program är försumbar. Det rör sig om någon enstaka procent.
Herr talman! Jag kan väl ändå få svar på den fråga jag ställde. Om en polisman, som i dag är kvarterspolis, söker en av de tjänster för bekämpning av narkotikaeller våldsbrottslighet som nu skall sättas till, innebär det att han inte får någon ersättare.
Förutom nedläggningen av massatillverkningen i Korsnäs-Marmaverken 1989 kommer Korsnäs-Marma — av investeringarna att döma — även att lägga ned sitt sågverk i Marmaverken med drygt femtiotalet anställda.
Blir inte då slutsumman att vi har lika många eller rättare sagt lika få poliser som vi hade när statsrådet skrev den här populärversionen av budgetförslaget? Vi får inte fler poliser. Däremot riskerar vi att mycket viktig polisverksamhet — fotpatrullering — kommer att minska.
Söderhamns kommun är, liksom hela Gävleborgs län, hårt pressad av arbetslöshet och nya varsel. Anser statsrådet att även regeringen har ansvar för sysselsättningen i ett län och på vilket sätt vill statsrådet i så fall medverka till att förbättra sysselsättningen?

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat industriministern om regeringen anser sig ha ansvar för sysselsättningen i ett län och på vilket sätt regeringen skall medverka till att förbättra sysselsättningen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till frågan är en farhåga för att Korsnäs-Marma AB avser avveckla sitt sågverk i Marmaverken. Korsnäs-Marma AB avvecklar under åren 1987-1989 verksamheten vid sulfatfabriken i Marmaverken. Totalt berörs 200 personer av nedläggningen. Företaget är berett att satsa 50 milj.kr. på andra arbetstillfällen i nya verksamheter. Detta arbete har hittills resulterat i tryggad sysselsättning för 75 personer. Ytterligare arbetstillfällen kan förväntas genom att företaget nyligen har inköpt en industrifastighet på orten. Vad gäller sågverksdelen i Marmaverken är detta ingen fullständigt utrustad såg. Under den senaste tioårsperioden har företaget investerat i 121 storleksordningen 10—15 milj.kr. Den senaste investeringen har gjorts i en ramsåglinje för att få en rationellare produktion och höja produktiviteten. Investeringen medför att personalstyrkan till den 15 april 1987 reduceras från 54 till 43 personer. Företagets sågverksenheter såväl i Gävle som Marmaverken har för närvarande svårigheter med lönsamheten. Ett översynsarbete har inletts men några resultat finns ännu inte. Gävleborgs län är ett av de län som har ett besvärligt arbetsmarknadsläge. Inte minst gäller det Söderhamnsområdet. Regeringen har i december uppvaktats av socialdemokratiska partidistriktet om detta. Länsstyrelsen har i dagarna sammanställt förslag till åtgärder av arbetsmarknadspolitisk betydelse för samtliga kommuner i länet. En uppvaktning hos regeringen förbereds. Regeringen kommer nogsamt att ta del av förslagen till insatser och vidta de åtgärder som bedöms befogade med hänsyn till utvecklingen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Min fråga var ställd till industriministern och formulerad utifrån de uttalanden han gjorde i Gävleborgs län nyligen. Som vanligt svarar inte industriministern. Det var samma sak i höstas när jag frågade. Gävleborgs län ligger åter högst i landet när det gäller befolkningsminskning. Länet är det ena av två län som ligger över 4 96 i arbetslöshet vid årsskiftet — det andra länet är Norrbotten. Riksgenomsnittet är 2,6 9. 20,7 96 av ungdomarna i 18-19-årsåldern arbetar i ungdomslag. Riksgenomsnittet ligger på 9,9 96. Många kommuner är hårt drabbade. Söderhamn har stora problem. Det är jämte Karlskrona den kommun som minskade mest i landet förra året. I denna kommun är många varsel gjorda; det gäller ungefär 200 människor inom den närmaste tiden. Därtill kommer Korsnäs-Marmas nedläggning av massatillverkningen vid Marmaverken 1989, som berör ytterligare ca 200 personer. I dagarna diskuteras en nedläggning av Korsnäs-Marmas sågverk i Marmaverken. Det skulle beröra drygt 50 anställda. Naturligtvis är det nödvändigt med rationell produktion, men att flytta sågverksamheten från Marmaverken till Gävle tyder på att man känner bristande ansvar för arbetarna vid Marmaverken. De senaste årens investeringar har inneburit en satsning på Gävle. Det finns alla skäl att anta att sågverket vid Marmaverken försvinner, även om inga beslut har fattats än. Från centerpartiet har vi för ett år sedan lagt fram förslag om ett X-paket till länet. Den tanken har följts i kommunerna. Just i dagarna har länsstyrelsen lagt fram förslag till ett Gävleborgspaket, utarbetat tillsammans med kommunerna. Jag tycker att sista meningen i svaret är bra. Den är jag glad och tacksam över. Jag förväntar mig att regeringen vidtar de åtgärder som behövs.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag är beredd verka för att kommunerna skall få möjlighet att själva bestämma vilken grupp flyktingar man vill ta emot. Det system för flyktingmottagande i Sverige som tillämpas sedan den 1 januari 1985 bygger på samverkan mellan stat och kommun. Systemet innebär att statens invandrarverk träffar överenskommelser med kommuner om mottagande av flyktingar och asylsökande. I en sådan överenskommelse kan anges vilken eller vilka nationaliteter eller vilka språkgrupper av flyktingar som kommunen i första hand anser sig kunna ta emot. Om det i ett avtal om flyktingmottagande anges att en kommun endast kan ta emot en viss flyktinggrupp placeras inte några andra flyktingar i kommunen såvida inte kommunen medger detta. Beträffande de av Gullan Lindblad åberopade förhållandena i Kils kommun har jag inhämtat att något avtal om flyktingmottagandet ännu inte har tecknats. Vid fördelning av flyktingar på kommunerna uppkommer ibland svårigheter att fördela de olika flyktinggrupperna med hänsyn tagen till kommunernas önskemål. Betydligt fler än hälften av de asylsökande och flyktingar som för närvarande vistas på förläggningar är iranier. Behovet av kommunplatser för persisktalande flyktingar är därför mycket stort. I detta läge har invandrarverket vid kontakter med nya kommuner om flyktingmottagning under år 1987, enligt vad jag har inhämtat, i allmänhet begärt att dessa kommuner i första hand skall ta emot iranier. Jag anser detta vara rimligt. Sammanfattningsvis anser jag att nuvarande ordning — med hänsyn till att flyktinginvandringens sammansättning varierar — ger kommunerna rimliga möjligheter att påverka vilken grupp flyktingar man skall ta emot.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret, som jag tyvärr inte är nöjd med. Det visar en alltför passiv attityd i den här frågan. Jag håller inte med om slutsatsen att kommunerna i dag ges möjlighet att påverka vilken grupp flyktingar man vill ta emot. Detta visas av det som hänt i Kil. Här gäller det en kommun som verkligen bemödat sig om att förbereda flyktingmottagandet ordentligt. Man har ställt tolkresurser till förfogande. Man har sett till att ha spansktalande som kan sköta svenskundervisningen, och man hart.o.m. tänkt så långt att man skall ge dessa människor arbete så småningom. Då tycker jag det är synd att det har uppstått en sådan här situation. Det finns i dag mellan 5 000 och 6 000 människor i våra flyktingförläggningar, om jag inte är felunderrättad. Både invandrarministern och jag har en önskan att de snarast skall få komma ut till kommunerna. Det har tyvärr gått ganska trögt hittills, inte minst i mitt eget län. Därför tycker jag att både riksdagen, regeringen och invandrarverket bör göra vad man kan för att få till stånd ett gott samarbete. När man läser ett visst uttalande av en tjänsteman vid invandrarverket blir man rätt förskräckt. Prot. 1986/87:61 Vederbörande har nämligen sagt följande: ”Det spelar ingen roll om 29 januari 1987 kommunen skräddarsyr flyktingmottagandet, och det kvittar vilka resurser kommunen harvilka flyktingkategorier kommunerna skall få ta emot måste invandrarverket få bestämma.” I detta fall blir resultatet att Kil helt enkelt inte tar emot några nya flyktingar i år, eftersom man inte anser sig ha någon beredskap för detta. Jag vill fråga invandrarministern om det inte finns någon möjlighet att gå in och på något sätt medla? Kan man åtminstone inte försöka åstadkomma en samförståndslösning mellan invandrarverket och kommunerna?
Herr talman! Jag är övertygad om att invandrarverket eftersträvar goda kontakter med kommunerna, men som jag försökte belysa i mitt svar är det ofta svårt att anpassa kommunernas önskemål och flyktinginvandringens struktur till varandra. Som jag nämnde är det alltså svårt att åstadkomma en anpassning i alla aktuella fall. Kommunernas mottagningsresurser måste kunna anpassas med hänsyn till vilka flyktingar som kommer till Sverige. Vid behov måste kommunerna vara beredda att ändra sin planering. För att underlätta sådana förändringar i kommunernas flyktingmottagande kan invandrarverket bevilja särskilda bidrag, utöver gängse statsbidrag, till den kommun som tar emot flyktingar. I år uppgår det statliga stödet för den formen av verksamhet till 8 milj.kr.
Herr talman! Jag blir inte mycket klokare av vad som nu har sagts. Det står i svaret att det ännu inte har tecknats något avtal. Det är sant, och nu lär det inte heller komma att tecknas något! Det har förekommit en rad informella samråd med invandrarverket, vid vilka representanterna för Kils kommun har fått uppfattningen att Kil skulle få ta emot chilenare. Så blir alltså inte fallet. Nu står man således inte inför diskussion och samråd utan inför diktat! Visst kan jag förstå att det nu närmast är iranierna som behöver placeras. Men nog är det bättre att vi får placera 25 chilenare, så att platserna för dessa på våra flyktingförläggningar blir så att säga fria, än att det inte blir något mottagande alls? Jag ber än en gång invandrarministern att verkligen försöka medla i den här trista situationen. Det gäller ju de här människornas bästa.
Herr talman! Jag tror inte att någon medling är erforderlig. Min erfarenhet är den att invandrarverkets kontakter med kommunerna i allmänhet är mycket goda. Jag är mycket angelägen om att betona vikten av att kommunerna nu solidariskt ställer upp och bereder plats för flyktingar och asylsökande. Vi är i trängande behov av flera platser. Det är synnerligen angeläget att alla kommuner som har rimliga förutsättningar deltar i detta flyktingmottagande. Jag utgår ifrån att invandrarverket så långt som möjligt försöker anpassa gruppen flyktingar till den berörda kommunens förutsätt
Herr talman! Jag håller med om att det är viktigt att kommunerna ställer upp, och därför är jag glad över att Kils kommun har gjort det. Men nu sätts det ju käppar i hjulet. Det hemska är att det, såvitt jag förstår, har gått prestige i frågan. Här har det tagits informella kontakter med flyktingförläggningen i Säffle. Man har också haft direkta kontakter med chilenarna, och dessa har själva uttryckt önskemål om att få komma till Kil. Det kan väl inte vara så, herr talman, att det förhållandet att det tagits enskilda kontakter i ärendet förorsakat prestigetänkande inom en myndighet? Så får det inte vara! Har de här chilenarna och Kils kommun funnit varandra, tycker jag att allting talar för att chilenarna skall få komma till Kil. Det är inte bara kommunerna som skall ställa upp. Här måste också vi ställa upp.

Herr talman! Margareta Fogelberg, Elisabeth Fleetwood och Britta Hammarbacken har mot bakgrund av uppgifter i massmedia som gör gällande att ett antal sovjetiska judar har vägrats tillstånd att komma till Sverige trots att de har fått utresetillstånd ur Sovjet frågat mig om jag på grund därav avser att vidta några åtgärder. Jag kommer att besvara frågorna i ett sammanhang. De aktuella frågorna gäller ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt person. En sådan ansökan avgörs enligt utlänningslagens bestämmelser av statens invandrarverk. Ansökningarna avgörs efter en prövning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Även de allmänna förhållandena i den sökandes hemland kan givetvis vägas in i bedömningen. Av konstitutionella skäl är jag förhindrad att påverka hur invandrarverket skall besluta i ett enskilt ärende. Rent principiellt vill jag emellertid göra följande bedömning mot bakgrund av de frågor som ställts till mig. Det är väl känt att många sovjetiska judar lever under pressande villkor. Detta gäller inte minst dem som har ansökt om att få utvandra. Mot den bakgrunden är det enligt min mening angeläget att särskild uppmärksamhet riktas mot den sökandes förhållande till hemlandets myndigheter, även om vad som från rent formell utgångspunkt skall prövas är en anknytning till en i Sverige bosatt person. Det måste vidare givetvis förutsättas att alla föreliggande omständigheter i det enskilda ärendet redovisas för den beslutande myndigheten. Invandrarverkets beslut i ett uppehållstillståndsärende kan inte överklagas. Däremot kan invandrarverket ompröva ett negativt beslut. En anledning till omprövning kan vara att beslutet är oriktigt på grund av att nya omständigheter tillkommit.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Jag blev upprörd när statsrådet i Sveriges Radio sade att varken invandrarverket eller judiska församlingen kände till att några judar skulle ha nekats inresa till Sverige. Jag hävdar bestämt att det finns ett antal sådana fall. Regeringen och oppositionen har sagt att judar som vill lämna Sovjet skall få göra det, och Sverige skall hjälpa till. Invandrarverkets beslut är ett sabotage mot alla dem som arbetar för denna sak. Hur kunde statsrådet säga att regeringen inte kan överpröva invandrarverkets beslut? I svaret jag får nu säger statsrådet att man förutsätter att alla föreliggande omständigheter i det enskilda ärendet redovisas för den beslutande myndigheten. Men de sökandes utgångspunkter kan ju vara sådana att invandrarverket självt måste göra kompletteringar för att få en riktig bild av läget. Jag skulle vilja rekommendera invandrarministern att resa till Sovjet - inte som statsråd, med alla tillrättalägganden och fördelar det för med sig, utan som vanlig turist. Man kan inte klandra dem som försöker belysa myndigheters handlande. Om makthavare försöker dölja något är det svårt att få reda på exakta detaljer och proportioner. Men detta går att korrigera. Vad som sker bakom stängda dörrar kan vi inte göra något åt. De verkliga syndarna är emellertid de som aldrig bryr sig. Likgiltigheten är vår tids värsta ondska. Det börjar med judarna, men det slutar aldrig med judarna. Så här sade Martin Niemöller, en kristen motståndsman i Nazityskland: ”Först förde de bort judarna, men det gjorde inte mig något, eftersom jag inte är jude. Sedan fängslade de kommunisterna. Det brydde jag mig inte heller om, eftersom jag inte är kommunist. När de tog socialdemokraterna sade jag ingenting, eftersom jag inte är socialdemokrat. När de tog fackföreningsledarna höll jag också tyst. Jag var inte fackföreningsledare. Nu är de ute efter mig, men det finns ingen kvar som kan föra min talan.” Herr talman! Låt oss hoppas att de som handlägger dessa ärenden nu har fått upp ögonen för att det finns ett problem. Jag vädjar till statsrådet att hjälpa till. Men om ingenting händer tänker jag återkomma här i kammaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Britta Hammarbackens fråga. Hela frågan har blivit olustig genom att man från olika håll beskyller varandra för att tala osanning. Det är uppenbart att allt som sagts inte stämmer med verkligheten. Det är alltför många motsägelsefulla uppgifter. Invandrarministern missar i sitt svar det som är det viktiga, själva principen, i denna fråga. Som jag ser det handlar denna fråga om två ting: för det första om ett antal sovjetiska judars möjlighet till ett liv i frihet utan förtryck och för det andra om Sveriges trovärdighet. Vi är i vårt land överens om en politik som bärs upp av solidaritet och humanitet. Vi försöker på olika sätt ta vårt ansvar för människor som lever i förtryck och ofrihet. Både regering och riksdag har uttalat sitt stöd för de sovjetiska judarna. I samband med Helsingforsdokumentets tioårsjubileum tog regeringen upp frågan om dessa judars utresemöjligheter. Det är hyckleri om vi i olika sammanhang säger att judarna måste få tillstånd att lämna Sovjetunionen och sedan, när de får utresetillstånd, säga: Till Sverige får de inte komma. Detta är helt klart orimligt. 127 Vår invandringspolitik får icke isoleras från de värderingar vi lagt fast i vår internationella solidaritetspolitik. Vi måste stå fast vid våra värderingar, som också måste genomsyra all politik. Om nu invandrarverket inte anser sig ha tillräckliga föreskrifter för att ta emot sovjetiska judar i Sverige generöst, måste regeringen ge invandrarverket sådana möjligheter. Detta är alltså själva nyckelfrågan. Är invandrarministern beredd att ge de klartecken som behövs?
Herr talman! Låt mig först säga att jag har svårt att förstå det irriterade tonläget hos debattörerna. Jag har svårt att förstå denna irritation över vad jag tidigare har sagt. Jag har betonat att ärenden av denna karaktär bör prövas med stor generositet. Men en förutsättning för att invandrarverket skall kunna ta hänsyn till att en sökande är jude är att det på något sätt kommer fram i utredningen. Låt mig lämna en kort redovisning av statistik. Sedan år 1982 har 379 sovjetiska medborgare fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till en i Sverige bosatt person. Under samma period har 133 sovjetiska medborgare fått stanna av flyktingskäl. Under det senaste året har 88 Sovjetmedborgare erhållit uppehållstillstånd på grund av anknytning och 38 av flyktingskäl. Detta var det högsta antalet ett enskilt år under de senaste fem åren. Under 1986 avslogs mellan 30 och 40 ansökningar som lämnats in på svenska utlandsmyndigheter i Sovjetunionen. På invandrarverket håller man nu på att gå igenom dessa ärenden för att ytterligare granska de omständigheter som förelegat. Jag förutsätter att utredningsrutinerna kommer att förbättras om det visar sig erforderligt. Men som jag sade inledningsvis: för att invandrarverket skall kunna ta hänsyn till en viss omständighet är det faktiskt nödvändigt att den redovisas i utredningen, och det är i första hand den sökande som skall se till att sådana omständigheter redovisas.

Herr talman! Statistik är fullständigt ointressant i sammanhanget, eftersom varje enskilt fall där en jude som har begärt utresetillstånd vägrats detta är en tragedi. Det vittnar om stor okunnighet om sovjetiska förhållanden. Jag upprepar än en gång att inte alla upplysningar kan lämnas. Förhållandena kan vara sådana att vissa upplysningar kan vara till större skada än nytta. Därför måste invandrarverket anstränga sig litet mer.

Herr talman! Invandrarministern missar fortfarande poängen. Det är inte fråga om invandrarverkets rutiner, utan om ett klartecken från regeringen att sovjetiska judar skall behandlas generöst när de ansöker om tillstånd till inresa i Sverige. Vi kan inte välja någon annan väg. Teoretiskt finns det ett annat val, nämligen att vi ändrar vår internationella solidaritetspolitik. Men det kommer vi här i Sveriges riksdag aldrig att tillåta; därom är jag helt övertygad. Jag tror faktiskt inte heller att det är vad Georg Andersson själv skulle önska.
Herr talman! Men, Gunnel Jonäng, när jag första gången uttalade mig om detta betonade jag just generositeten. Det har jag gjort också i dag här i kammaren. Den svenska regeringens inställning till de sovjetiska judarnas situation är välkänd. Jag tror inte att jag i den här debatten behöver redovisa den på nytt. Vår uppfattning har framförts vid upprepade tillfällen såväl i Europarådet som direkt till den sovjetiska regeringen. Elisabeth Fleetwood fortsätter att diskutera som om uppgifterna i pressen vore till alla delar sanna. Vi har ännu inte kunnat få bekräftelse på att så är fallet. Det är inte så enkelt, Elisabeth Fleetwood, att man i passet alltid finner svar på frågan om vederbörande är jude. Det är betydligt mer komplicerat än så. Vi hinner inte klara ut detta i denna debatt. Margareta Fogelberg tycker att statistik är ointressant. Jag tycker inte att det är ointressant att vi i denna debatt kan konstatera att 88 sovjetiska medborgare har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt person. Det påstås här att invandrarverket måste anstränga sig ytterligare. Jag vill säga att jag har fullt förtroende för invandrarverkets arbete. Men invandrarverket kan inte besluta utifrån uppgifter som inte har lämnats.
Herr talman! Jag tycker att detta är en fråga som gäller Sveriges trovärdighet. Jag kan inte se annat än att agerandet är hyckleri. Vi kan inte först gå ut och säga i olika sammanhang att judarna måste få tillstånd att resa ut från Sovjet för att sedan, när några människor får tillstånd att göra det, säga: Bara ni inte kommer hit till Sverige! Jag tycker det är ett orimligt agerande. Skall vi stå fast vid vår internationella solidaritetspolitik, har vi bara ett val. Det valet innebär att regeringen måste ta ställning till frågan. Regeringen måste uttala till invandrarverket att här skall ske en generös behandling.

Herr talman! Jag sade inte att statistik är ointressant. Det jag sade var att den statistik som lämnades var ointressant för den enskilde jude som inte får resa in. Jag instämmer i Gunnel Jonängs vädjan att invandrarverket måtte få nya instruktioner. Det är endast regeringen som kan ge invandrarverket sådana.
Herr talman! I måndags morse hade jag inte gjort något uttalande, Elisabeth Fleetwood. Det gjorde jag först på måndag eftermiddag. Vi var nämligen noga med att ordentligt gå igenom vad som kunde inhämtas med anledning av de påståenden som förekommit i pressen. Där påstods att 15-20 sovjetiska judar hade vägrats inresetillstånd trots att de fått tillstånd att lämna Sovjet. Om det av ansökan inte framgår att det är fråga om en jude är det inte möjligt för invandrarverket att beakta detta förhållande. Till dess att annat har framkommit gäller naturligtvis de beslut som fattats, men, som jag anfört, besluten kan omprövas om ärendet ånyo redovisas i sin helhet.

Herr talman! Jag sitter med i invandrarverkets styrelse, och jag är medveten om att vi där har att följa de bestämmelser som finns i utlänningslagen. Jag är övertygad om att invandrarverket också har följt de bestämmelserna. Men jag menar alltså att detta icke handlar om rutiner och bestämmelser utan att det som behövs här är ett klartecken från regeringen, att regeringen generellt säger att sovjetiska judar som vill komma till Sverige skall få komma.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att uppgiften i pressen om att det var 15-20 judar med anknytning till Sverige som sökt inresetillstånd till Sverige och som tidigare hade utresetillstånd från Sovjet inte har kunnat bekräftas. Det är olyckligt att debattörer fortsätter att slå fast en sådan uppgift. Vi fortsätter att undersöka förhållandena, och vi har haft överläggningar med invandrarverket om att se över rutinerna.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

Herr talman! Jag har inte gått in i kritik av det här fallet som sådant, utan det jag har försökt slå fast är att vi måste ha en ordning för framtiden. Det är hur vi skall förfara framöver som är det viktiga, och då är det fortfarande inte rutinerna hos invandrarverket som det handlar om utan det handlar om ett klart ställningstagande från regeringen i denna fråga.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vilka insatser regeringen ämnar vidta, mot bakgrund av förhållandena på Hisingen i Göteborg, för att tvinga företag till miljöförbättringar. Vilka åtgärder som skall vidtas för att minska störningarna till omgivningen från en miljöfarlig verksamhet bestäms av koncessionsnämnden för miljöskydd eller en länsstyrelse vid prövning enligt miljöskyddslagen. I takt med utvecklingen av ny och förbättrad miljöskyddsteknik sker en successiv skärpning av kraven på dem som bedriver miljöfarlig verksamhet. För regeringen blir det aktuellt att ta ställning till tillkomsten av eller villkoren för det här slaget av verksamheter när ett beslut enligt miljöskyddslagen överklagas och i samband med prövning enligt 136a § byggnadslagen. Riksdagen och regeringen kan påverka utvecklingen mot en bättre miljö genom bl.a. lagstiftning. I fråga om åtgärder som regeringen vidtagit för att uppnå en bättre miljö vill jag t.ex. peka på den nya lagstiftningen om kemikaliekontroll, vilken har till ändamål att förhindra att farliga ämnen kommer ut i miljön samt lagstiftningen om avgasrening för bilar. Jag vill också peka på de beslutade åtgärderna mot försurning och på de nyligen fattade besluten angående miljöfarliga batterier. Regeringens aktionsgrupp mot havsföroreningar kommer också att presentera ett program för att minska föroreningen i Östersjön och Västerhavet. De exempel på åtgärder jag nu har nämnt har lett eller kommer att leda till att hårdare krav ställs på industrier och kommuner i fråga om miljöskyddsåtgärder. Detta får betydelse för miljön även på Hisingen. När det gäller luftföroreningarna på Hisingen vill jag nämna att jag fortlöpande för diskussioner med bl.a. Volvo angående dess föroreningsutsläpp, och jag har därvid inskärpt betydelsen av att bolaget snarast vidtar åtgärder för att minska utsläppen. Jag vill också i sammanhanget påpeka att det inte enbart är industrierna som bär skuld till dessa utan även vägtrafiken. Det är min uppfattning att det är nödvändigt att minska de miljöproblem som orsakas av biltrafiken i storstäderna och på vägarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var som vanligt pedagogiskt upplagt och innehållsrikt. Att jag ställt den här frågan beror på att en undersökning där Stefan Nordström och Bertil Forsberg har påbörjat en granskning på Hisingen om sambandet mellan människors hälsa och olika föroreningar redan har uppvisat ganska alarmerande resultat. Tidigare har vi kunnat ta del av sådana undersökningar från Landskrona och Rönnskär. De handlar om vilka företag eller verksamheter som ligger i närheten av bostadsområden och skolor osv. Mest handlar de dock om vilka mängder av föroreningar verksamheterna släpper ut — eller rättare sagt, Birgitta Dahl, får släppa ut. Hänvisningen till alla de nya lagarna på detta område är ju intressant. Birgitta Dahl pekar nämligen på en lagstiftning som redan borde ha trätt i kraft. Jag vill därför ställa ytterligare frågor. Vid kontakterna och diskussionerna med Volvo har Birgitta Dahl alltså inskärpt betydelsen av att bolaget snabbt vidtar åtgärder för att minska utsläppen. Volvo har i ett sammanhang självt efterlyst ett förbud mot den typ av karossmåleri som leder till kolväteutsläpp, något som hör till de farligare inslagen i gifterna. Men om denna inskärpning inte räcker utan Volvo fortsätter att släppa ut kolväten trots att det finns reningsteknik, varför tar inte regeringen detta steg? Det är ju det som erfordras. Till sist, herr talman, vill jag apropå bilismen och vägtrafiken — som det är bra att Birgitta Dahl tar upp — gärna höra på vilket sätt regeringen med Birgitta Dahl i spetsen ämnar minska de miljöproblem som orsakas av biltrafiken och som också ställt till väldiga problem på Hisingen i Göteborg.
Herr talman! Först vill jag säga att när man talar om verkligt drabbade områden i Sverige finns det all anledning att ta upp Hisingen. Jag har inte bara fört samtal med Volvo, utan jag kommer att på måndag, enligt en sedan länge uppgjord överenskommelse, besöka Volvo på Hisingen. Företaget har vid en rad överläggningar som vi haft med anledning av situationen på Hisingen, men också när det gäller biltillverkningen i Uddevalla och Umeå, fått i läxa av mig att redovisa hur man på ett konkret och rejält sätt kan förbättra verksamheten vid dessa tre anläggningar. Företaget har fått det uttryckliga beskedet att det långsiktigt inte kan vänta sig något annat än att strängare regler kommer att fastställas. Man har fått en chans att visa att man kan klara den uppgiften. Jag ser med stor spänning fram mot vad Volvo kan ha att meddela på måndag. De beslut som vi så småningom måste ta beror i hög grad på resultatet av den mycket noggranna granskning som skall genomföras. När det gäller bilismen pågår nu ett mycket konkret samarbete mellan miljöoch energidepartementet och kommunikationsdepartementet inför nästa års stora trafikpolitiska proposition. Då, kan jag försäkra, kommer miljöfrågorna att sättas i centrum. Redan i vår kan man emellertid vänta sig att så snart naturvårdsverket lämnat in sin redovisning över vad som kan göras för att skärpa avgaskraven för tung trafik och dieseltrafik, kommer vi att omsätta detta i handling. I dag har regeringen fastställt skärpta regler, de s.k. A 20-kraven, för existerande bilpark.
Herr talman! Ja, Birgitta Dahl, det är bra att de här åtgärderna vidtas. Men redan när vi diskuterade de nya avgasreningskraven apropå bilismen var vi ju väldigt många som påstod att det som gjorts var alldeles otillräckligt. Man måste också börja diskutera hur långt utvecklingen får gå då det gäller bilismens utbredning i Sverige. Vi visste nämligen att de prognoser som avgasreningskraven byggde på redan var överspelade när vi här i riksdagen tog beslutet. Den trafikökning fram till år 1995 som man hade räknat med hade ju överträffats redan vid det laget. Det är alltså fråga om en ständigt ökande bilism — det gäller både personbilar och tunga fordon. Jag måste säga, herr talman, att budgetpropositionen och bil. 8, avseende kommunikationsdepartementet, verkligen väcker farhågor när det gäller den tunga trafiken. Vi har ännu inga metoder för en förbättrad avgasrening i fråga om de tunga fordonen. Ändå föreslår man en höjning av den maximala vikten både när det gäller bruttovikten och när det gäller boggitrycket. Med tanke på EG-ländernas krav bådar detta inte gott för framtiden. Till sist vill jag säga att jag hoppas att Birgitta Dahl, om Volvo på måndag inte infriar sina löften, talar om att en förbudslagstiftning är att vänta inom kort.

Herr talman! Kerstin Gellerman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta när det gäller ytterligare undersökningar av PCB-nedfall i Älvsborgs län. De uppgifter Kerstin Gellerman grundar sin fråga på är, såvitt jag kan förstå, hämtade från en forskningsredogörelse som ingetts till naturvårdsverket. Forskningsredogörelsen är ett led i den verksamhet som nu pågår för att klarlägga bl.a. källor och spridningsvägar för PCB i miljön. Denna utredningsverksamhet drivs i första hand av naturvårdsverket. Enligt uppgifter som jag inhämtat granskas resultaten av naturvårdsverket, och åtgärder planeras i verket för det fortsatta arbetet med PCB-frågan. Det är min uppfattning — och tydligen också Kerstin Gellermans — att fortsatta utredningsinsatser behövs för att vi skall kunna komma till rätta med PCB-problemet. Jag kommer naturligtvis, så långt kunskaperna i frågan efter hand når, att verka för åtgärder för att förhindra att PCB kommer ut i miljön.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag kan inte påstå att jag blev nöjd med det. Det här är förvisso inga lätta frågor. Människor är oroade. Ord som PCB, dioxin, Tjernobyl och Becquerel sätter individens fantasi i rörelse på ett obehagligt sätt. Därför måste miljöansvariga myndigheter göra allt för att stilla denna oro. Naturvårdsverket tog initiativ till den nämnda undersökningen, som utfördes 1985. Man gick då till väga på samma sätt som 1973. År 1973 tydde ingenting på att det skulle finnas några särskilda problem i Mellerudstrakten i Älvsborgs län. Men 1985 visade det sig, åtminstone enligt vad som hittills har framkommit, att halten av PCB-nedsläpp i Mellerud skulle ligga mellan 6,5 och 105 mikrogram per kvadratmeter och månad, vilket skall jämföras med 0,2-1 mikrogram för landet i övrigt. Det är anmärkningsvärda siffror. På länsstyrelsens naturvårdsenhet finner man detta mycket egendomligt. Det är helt nödvändigt att göra förnyade mätningar för att utröna om mätresultaten är tillfälliga eller bestående. Undersökningen omfattade både nedsläpp från luften och nedsläpp i omgivningsluft på närliggande orter. I Mellerud är västliga och sydvästliga vindar förhärskande, varför mycket tyder på att man måste söka källor från det hållet. I väster ligger Lysekil. Under samma mätperiod uppmättes där PCB-halter i luften som lika anmärkningsvärt avviker från halterna för landet i övrigt som halterna gör när det gäller nedfallet i Mellerud. I Lysekil finns Scanraff. Där är det en omfattande trafik, med utsläpp från drivmedel. Hur rena är dessa motoroljor? PCB förbjöds 1975, men fortfarande finns PCB-haltiga oljor i många transformatorer. Vart tar denna olja vägen? Redovisar Sakab att man har mottagit någon sådan olja? Innan man på allvar söker efter källorna måste en ny undersökning göras, som jag nyss sade, och det kan då finnas anledning att även mäta i Göteborgs — Prot. 1986/87:61 och Stenungsundsregionen. Jag väntar ett kraftfullt initiativ från Birgitta 29 januari 1987 Dahl — statsrådet talar ju gärna om att hon är kraftfull.

Herr talman! Jag delar helt uppfattningen att dessa utsläpp är mycket oroande och att det är otillfredsställande att vi inte har bättre kunskaper än dem vi fått genom undersökningarna på två enskilda platser i två län. Tillsynsmyndigheter med uppgift att ingripa i situationer av det här slaget är dels länsstyrelserna, dels naturvårdsverket. När sådant händer eller upptäcks måste myndigheterna självfallet agera mycket kraftfullt för att få fram bättre kunskaper och kunna ingripa. Det är befogat med en systematisk genomgång av båda dessa län, Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs län, därför att vi inte vet om utsläppen förekommer bara på dessa enstaka platser eller mera allmänt i länen. Dessutom måste källan identifieras. Försök har redan påbörjats, men någon källa har inte kunnat säkerställas. För ett par år sedan fann man emellertid en verksamhet i Trollhättan som brände gamla transformatorstationer, vilka Vattenfall hade kasserat. Den verksamheten har stoppats. Man har sökt nära Mellerud men inte hittat något. Vi måste utgå från att utsläppen härrör antingen från sådant som kommer in över landet från havet eller från verksamhet som bedrivs någonstans i regionen. Tillsynsmyndigheterna måste självfallet ingripa när sådana här utsläpp görs samt klarlägga vad de beror på och omedelbart göra någonting åt utsläppen.

Herr talman! Det är riktigt att källorna till utsläppen måste sökas. Men jag talade också om oron hos människorna i dessa trakter. Innan källorna söks borde man därför göra en ny undersökning, för att se om detta utsläpp var tillfälligt eller inte. Den undersökning som gjorts gav många konstiga resultat, och därför är det angeläget att resultaten snabbt analyseras. Länsstyrelsen har själv inga resurser inom naturvårdsenheten för att sätta upp mätstationer. Statsrådet nämnde havet, och ute på Nordsjön förbränns naturligtvis en hel del miljöfarligt avfall från båtar som ger utsläpp i luften. Hur reningen där sker kan man gissa sig till. Det anmärkningsvärda är att undersökningen 1973 visade att PCB-halten var jämnt fördelad över hela landet, men att det 1985 var stora avvikelser just beträffande Mellerud och Lysekil. Jag frågar än en gång: Vill statsrådet Birgitta Dahl skynda på naturvårdsverket när det gäller en sådan här undersökning?
Herr talman! Det behöver inte beordras några nya vetenskapliga undersökningar, utan vad som behöver ske är vad jag självfallet måste utgå från, nämligen att de myndigheter som har tillsynsansvar — länsstyrelsen och naturvårdsverket — ingriper i en sådan här situation. Jag har också talat med 135 dem för att försäkra mig om att verksamhet pågår. De får naturligtvis när sådant här inträffar anlita den expertis som behövs — det är inget konstigt med det, utan de skall omedelbart rycka ut och sköta sina åligganden. När det gäller miljöfarlig verksamhet till havs har Sverige i flera år aktivt verkat för att få till stånd ett förbud mot att bränna oljor och andra liknande avfallsprodukter till havs. Tyvärr har andra länder motsatt sig detta, men vi kommer att fortsätta att verka för ett sådant förbud.
Herr talman! Den upplysning som statsrådet nu senast gav hälsar jag med tillfredsställelse. Här behövs ju initiativ på internationell nivå om vi skall komma åt utsläppen på Nordsjön. Naturvårdsenheterna inom länsstyrelsen, t.ex. i Älvsborgs län, har inte resurser för att göra en förnyad undersökning. Just därför att man där finner dessa siffror så anmärkningsvärda är det viktigt att naturvårdsverket ställer resurser till förfogande för uppsättande av en ny mätstation för en förnyad mätperiod. Det är riktigt — och det känner jag till — att Vattenfall i Trollhättan också har bränt PCB-haltig olja. Trollhättan ligger ju söder om Mellerud, och det är inte troligt att luften i Mellerud har skadats särskilt mycket härvidlag. Definitivt kan inte luften från Trollhättan komma till Lysekil. Men samma källor finns på grund av det innehåll som PCB har. Det tyder undersökningarna i Lysekil och Mellerud på.
Herr talman! Jag vill än en gång slå fast att tillsynsmyndigheterna — länsstyrelserna och naturvårdsverket — inte kan skylla ifrån sig på någonting om de inte ingriper med full kraft i en sådan här situation.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra kollektiva hemförsäkringar med obligatorisk anknytning eller för att förhindra dubbelförsäkring. Jag har under senare tid vid åtskilliga tillfällen besvarat frågor i riksdagen om kollektiv hemförsäkring. Mitt svar på Britta Bjelles första fråga blir därför kort. Regeringen har i beslut den 10 april 1986 förklarat att obligatorisk gruppsakförsäkring kan stå i strid med det krav på sundhet som gäller för försäkringsväsendet och samtidigt, vad gäller sådan försäkring som tecknas till förmån för medlemmarna i en grupp, uttalat att det däremot inte finns något generellt hinder mot gruppsakförsäkringar med reservationsrätt. Det har därefter, såvitt jag vet, inte förekommit att obligatoriska gruppsakförsäkringar introducerats på den svenska marknaden. Någon åtgärd från min sida har därför inte varit aktuell. Vad så gäller Britta Bjelles andra fråga utgjorde risken för dubbelförsäk 3 ring ett av skälen till regeringens avståndstagande från den obligatoriska gruppsakförsäkringen. Regeringen har samtidigt förklarat att den utgår från att framtida gruppsakförsäkringar med reservationsrätt kommer att hanteras på ett sätt som ligger i linje med vad försäkringsverksamhetskommittén uttalat om informationen, nämligen bl.a. att gruppmedlemmarna måste ges en fullt tillfredsställande information om bl.a. försäkringsvillkoren och möjligheten att reservera sig, liksom om hur man skall förfara för att utnyttja reservationsrätten. Det ankommer på försäkringsinspektionen i samråd med konsumentverket att bevaka att informationen i dessa hänseenden är godtagbar. Helt torde dubbelförsäkring inte kunna undvikas, varken i fråga om dessa försäkringar eller på försäkringsområdet i övrigt. Genom att varje gruppmedlem har möjlighet att ställa sig utanför en gruppförsäkring kan medlemmen dock undgå att bli dubbelförsäkrad.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Som jag nämnde i min interpellation har flera fackförbund beslutat att via sina lokalavdelningar teckna kollektiva hemförsäkringar. Det finns också bostadsföretag som nu tecknar hemförsäkringar för sina medlemmar. Till detta skall läggas att nästan alla hushåll i Sverige redan har en hemförsäkring. Denna utveckling innebär att man i många hushåll nu får flera försäkringar. Ju fler fackförbund och bostadsföretag som tecknar kollektiva hemförsäkringar, desto större är risken för att flera blir dubbelförsäkrade. Förutom att dubbelförsäkring innebär orättvisor när det gäller premiebetalningen leder detta förhållande till ökade kostnader vid skadehanteringen. När flera försäkringar och försäkringsbolag är inblandade i en och samma skada betalas ersättningen till konsumenten av det bolag till vilket skadan anmälts. Detta bolag vänder sig därefter till övriga inblandade försäkringsbolag och begär att de skall stå för sin del av skadan. Mellan bolagen uppkommer det alltså en omfattande kravhantering som inte är till någon nytta för den skadelidande men som kostar pengar för försäkringsbolagen och därför i slutänden kommer att belasta premieuttaget. Förutom den dubbla kostnaden skapar kollektiva hemförsäkringar också andra problem. Jag tänker särskilt på villa hem-försäkring. Denna försäkringsform har en rationell och kostnadsbesparande uppläggning. Försäkringstagaren får ett försäkringsbrev och en uppsättning försäkringsvillkor, genom vilka meddelas alla nödvändiga uppgifter om hur villan och dess innehåll är försäkrade. Kollektiva hemförsäkringar medför i detta sammanhang ytterligare en feldimension. Förutom att många påförs flera identiska försäkringar får villahushållen en produkt som bara täcker ungefär en tredjedel av sakförsäkringsbehovet, nämligen lösöret. Den som accepterar en kollektiv hemförsäkring måste alltså försäkra byggnaden på annat sätt, dess värre på ett sätt som i längden leder till högre försäkringskostnader, eftersom det blir nödvändigt att till hushållet distribuera två försäkringsbrev och två uppsättningar av försäkringsvillkor samt tillämpa två modeller för premieanvisning. Den som har en kollektiv hemförsäkring och dessutom måste teckna en särskild villaförsäkring får då en individuell villaförsäkring med relativt långt driven premiedifferentiering, medan Folksams fackliga grupphemförsäkring saknar avgiftsskillnader. För den som tecknar en individuell villaförsäkring gäller konsumentförsäkringslagens bestämmelser om att konsumenten skall erhålla information om premier och andra försäkringsvillkor innan försäkringen tecknas. Denna lagstiftning gäller ej för den kollektiva hemförsäkringen. Konsumentförsäkringslagens bestämmelse om den enskildes rätt att under avtalstiden säga upp försäkringen om försäkringsbehovet ändras gäller för den individuella villaförsäkringen men ej för den kollektiva hemförsäkringen. Detta är bara några exempel på den komplicerade bild som nu växer fram på försäkringsområdet. Men regeringen låtsas bara som att dessa problem inte existerar. Beträffande kollektiva hemförsäkringar med obligatorisk anslutning säger statsrådet Johansson detsamma som står i regeringens pressmeddelande från den 10 april 1986, att den obligatoriska anslutningsformen visserligen strider mot principen om en sund utveckling av försäkringsväsendet men att regeringen inte anser att det finns skäl att förbjuda dessa eller ingripa mot denna typ av försäkringar. Detta är ologiskt. Mot bakgrund av regeringens åsikter borde de existerande kollektiva hemförsäkringarna med obligatorisk anslutning förbjudas. Jag tänker på Elektrikerförbundets och Stockholms kooperativa bostadsförenings kollektiva hemförsäkringar med obligatorisk anslutning. Min fråga är: Varför förbjuds inte dessa? Såvitt jag förstår behöver den enskilde i försäkringsfrågor stöd för att kunna försäkra sig om att konsumentförsäkringslagens regler gäller, att priset står i paritet med risken och att man inte blir pådyvlad en försäkring som man inte efterfrågar. Individens rätt till skydd blir eftersatt när de kollektiva hemförsäkringarna väller fram. Man frågar sig: Vilka rationella skäl finns det för att låta just detta område växa vilt och okontrollerat?

Herr talman! Regeringen har i beslut den 10 april 1986 redogjort för de motiv som regeringen har haft för sitt ställningstagande till de konkreta ärendena och för regeringens synpunkter i övrigt. Det var alltså inte bara ett pressmeddelande. Det krävs ganska starka motiv för att gå in och lagstifta på detta område som ligger så nära föreningsrätten. Vi har däremot självfallet ansett det vara viktigt att man följer de regler och principer som skall gälla på försäkringsområdet. Den diskussion som Britta Bjelle tar upp har uppkommit därför att man från försäkringsinspektionens och konsumentverkets sida har haft att bedöma klagomål om hur dessa försäkringar marknadsförs. Vi kan säga att det system som vi byggt upp fungerar så att de kollektiva hemförsäkringarna skall kunna tillåtas inom vissa ramar.
2 februari 1987 Herr talman! Först kan jag konstatera att statsrådet i sitt svar säger att han Am or omi. ro vid åtskilliga tillfällen i riksdagen har besvarat frågan om kollektiva hemförsäkringar. Jag dristade mig till att kontrollera hur många gånger det var. Det var två frågor och två interpellationer på ett år. Jag har en annan bedömning av vad ”åtskilliga” egentligen innebär. Det är alltså vid fyra tillfällen som den här frågan har varit uppe till diskussion. Vad man däremot kan säga är att det har varit fler tillfällen än tidigare år. Men det kan man möjligen ta som ett belägg för att det faktiskt börjar bli problem på det här området. Frågorna tas ju upp i riksdagen för att det skall bli debatt kring dem. Statsrådet svarar att det är viktigare att skydda föreningsrätten — det är väl så man skall tolka svaret — än att skydda individerna mot kollektiva hemförsäkringar som skapar problem för dem. Om man har en villaförsäkring och måste teckna en kollektiv hemförsäkring får man problem. Det är också litet osäkert hur det är beträffande ansvarsförsäkringar. Också beträffande en annan fråga tyckte jag att jag inte fick något logiskt svar. Om man konstaterar att försäkringar med obligatorisk anslutning strider mot en sund utveckling på försäkringsområdet, borde man väl rimligtvis förbjuda de försäkringarna. Jag förstår inte varför de får vara kvar om regeringen har en sådan här ståndpunkt.
Herr talman! Om fyra gånger är ”åtskilliga” eller inte tycker jag är en semantisk fråga. Några gånger är det i vart fall som den här frågan har varit uppe till diskussion tidigare. Vi tycker inte att det är viktigare att skydda försäkringsformen som sådan — den skall diskuteras utifrån sina kriterier — än att se till individens skydd. Som jag sade är den här debatten ett uttryck för att de skyddsmekanismer som byggts upp kring individen — som skall tillse att man inte skall behöva teckna försäkringar som man inte vill ha och att marknadsföringen av försäkringar genomförs så att individen är medveten om att han får en försäkring — fungerar. Det är delvis sådana synpunkter som har orsakat den här diskussionen. Självfallet bör man eftersträva att dubbla försäkringar förekommer i så liten utsträckning som möjligt. Vi har bedömt risken för att det vid obligatorisk anslutningsform i enskilda fall skall uppstå dubbla försäkringar vara så stor att detta utgjort ett av skälen till vårt avståndstagande från denna anslutningsform. Det var det som regeringen deklarerade i sitt beslut. När det gäller gruppförsäkringar med reservationsrätt är det däremot min bestämda uppfattning att Britta Bjelle överdriver riskerna. Jag tycker inte att det finns några oöverstigliga problem, något som däremot Britta Bjelle målar upp när hon säger att kollektiva hemförsäkringar skiljer ut sig från villa/hem-försäkringar och skapar problem på det området. En hemförsäkring är en så pass stor utgift att ingen, om han själv har avgörandet i sin hand, kan förväntas välja att betala dubbla hemförsäkringar av purt ointresse. Dessutom vill jag påpeka att dubbla försäkringar faktiskt förekommer i viss utsträckning på andra områden, utan att vi anser det vara så anmärkningsvärt, i vart fall om det rör sig om undantagsfall.
Herr talman! För att börja bakifrån: Jag vet inte vad statsrådet tänker på för försäkringar när han säger att vi accepterar dubbla försäkringar. Om statsrådet tänker på personförsäkringar vill jag påpeka att det är stor skillnad mellan personförsäkringar och sakförsäkringar. Om man har dubbla personförsäkringar är försäkringsbolagen skyldiga att svara upp dubbelt i den meningen att varje försäkring ger återbäring eller utbetalning, medan man kan ha sakförsäkringar både treoch fyrdubbelt utan att få ut mer än vad man har förlorat. Om det är detta område som statsrådet avser är försäkringarna inte jämförbara. När det gäller kollektiva hemförsäkringar med obligatorisk anslutning fick jag inte något svar på om statsrådet ansåg att de borde förbjudas. Försäkringarna finns rent faktiskt, och om man har uppfattningen att de strider mot en sund utveckling inom försäkringsområdet borde de rimligtvis förbjudas. Att mina farhågor i det här avseendet skulle vara överdrivna kan jag inte hålla med om. Möjligen missuppfattade jag statsrådet, men jag tyckte att han talade om försäkringssystem. Jag utgår emellertid från att statsrådet menade föreningsrätten. Jag vill då säga att det när det gäller bestämmelser som reglerar försäkringsområdet enligt min mening är viktigare med individens skydd än med föreningsrätten. Om denna uppfattning är riktig är väl detta ett typexempel på ett område där man borde reglera. Inom det här området förekommer det ju problem. Det är t.ex. ingen rimlig proportion mellan prissättningen och risktagandet i de olika försäkringarna. Dessutom blir det dubbelförsäkringar. Vi vet också att det kommer att uppstå andra problem, som gör att man inte kan tala om en rationell hantering om man inte inför lagstiftning på området.
Herr talman! Min utgångspunkt är att man inte skall införa en lagstiftning om den inte är erforderlig. Om man kan lösa problemen utan lagstiftning bör man i första hand eftersträva detta. Så har vi bedömt frågan. Detta gäller än mer om man tangerar föreningsrätten, som jag redan tidigare har sagt. Det förekommer dubbelförsäkringar. Jag har själv råkat ut för det. Om man exempelvis tecknar en reseförsäkring för egendom som redan är skyddad genom hemförsäkringen, då försäkrar man dubbelt, men man kan inte få ut mer än en ersättning. Ett annat exempel är när en hemförsäkring täcker skada på lös egendom som den försäkrade har i sitt fritidshus samtidigt som han har en särskild fritidshusförsäkring som täcker även lös egendom. Visst finns den typen av problem. Men jag tycker inte detta är skäl nog för att gå in och förbjuda försäkringar av ett visst slag. Däremot har vi, som jag nu har framfört åtskilliga gånger, tagit ställning mot sådana obligatoriska försäkringar av det här slaget som inte är försedda med reservationsrätt.

Herr talman! Rosa Östh har mot bakgrund av oljetankern Thuntank 5:s grundstötning i Gävlebukten den 21 december 1986 ställt följande frågor till mig: 1. Kommer ansvarsfrågan att lyftas fram i den aviserade utredningen? 2. Har regeringen på grund av hittills kända fakta funnit anledning att se över nu gällande regler för sjötransporter av miljöfarligt gods? 3. Påverkar den inträffade händelsen planerna på ytterligare indragningar av lotsverksamheten? Någon sjöförklaring kommer, som Rosa Östh påpekar, inte att hållas med anledning av Thuntank 5:s haveri. Sjöfartsinspektionen inom sjöfartsverket inledde omedelbart en utredning. En utredning inleddes också omedelbart vid berörd polismyndighet. Beträffande ansvarsfrågan vill jag följaktligen hänvisa till pågående utredningar inom sjöfartsverket och polismyndigheten. De bestämmelser som bl.a. gäller för miljöfarliga transporter och säkerhetsföreskrifterna i övrigt inom sjöfartsområdet är som regel grundade på internationella överenskommelser. Detta har särskild betydelse mot bakgrund av den stora andel utländska fartyg som trafikerar svenska farvatten. I det program för miljösäkrare sjötransporter som riksdagen godkände år 1981 togs ett samlat och betydelsefullt grepp om miljösäkerheten vid sjötransporter. Programmet omfattade bl.a. olika farledsåtgärder, trafikinformation och införandet av ett behovsanpassat lotstvång. Det behovsanpassade lotstvånget innebär bl.a. att faktorer som farledsförhållanden, fartygens standard, befälhavarens och övrigt fartygsbefäls kännedom om farleden samt lastens miljöfarlighet i sig blir avgörande. Det ankommer på sjöfartsverket att svara för tillämpningen av lotstvånget och även att anpassa tillämpningen, om erfarenheterna skulle visa att detta är nödvändigt. När det gäller dimensioneringen av lotstjänster inom sjöfartsverket är det sjösäkerheten som är den bestämmande faktorn.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr måste jag konstatera att jag, i varje fall inte hittills, inte har fått något egentligt svar på de frågor jag ställde i min interpellation. Möjligen kan jag här undanta svaret på min första fråga. Med en välvillig tolkning kan jag uppfatta det svaret som jakande. Ansvarsfrågan kommer alltså att belysas i den pågående utredningen. Enligt flera initierades uppfattning har kriterierna för en sjöförklaring uppfyllts vid den här olyckan, de kriterier som finns angivna i 312 och 314 §§ i sjölagen och som tidigare har varit gällande i sådana här sammanhang. Är det så, som det finns uppgifter om, att sjöfartsverket numera har fått utökade befogenheter när det gäller att avgöra när och om en sjöförklaring skall äga rum? Så till de andra frågorna i min interpellation. Jag har inte frågat vilka regler som gäller utan om dessa regler kan anses överensstämma med de krav som man nu måste ställa med anledning av bl.a. Thuntanksolyckan. Jag delar statsrådets uppfattning att det var ett betydelsefullt och bra grepp för miljöskyddet som togs under den icke-socialistiska regeringsperioden, men inget riksdagsbeslut kan vara så fulländat att det inte finns anledning att följa upp detsamma, att kontrollera om det svarar mot utvecklingen på det aktuella området. Att det till stor del är internationella överenskommelser som ligger till grund för gällande säkerhetsföreskrifter kan inte betyda att den svenska regeringen är förhindrad att ta initiativ till åtgärder som kan öka säkerheten vid våra svenska kuster. Det har kommit fram så många uppgifter i detta sammanhang som är både intressanta och oroande och som jag utgår ifrån att kommunikationsministern inte är okunnig om. Hos kustbefolkningen, skeppare och lotsar tycks det råda en tämligen samstämmig uppfattning om att utvecklingen i vad gäller sjötransporter har blivit sådan att sjösäkerheten har minskat och därmed också skyddet mot miljöförstöring. Det förefaller tyvärr som om de krasst ekonomiska aspekterna blivit alltmer gällande. Rederiet har naturligtvis ett intresse av att transporten utförs till lägsta möjliga kostnad och enligt kundens önskan om en snabb leverans. Att tillgodose dessa intressen är ett krav som skepparen har på sig, och det är viktigt att gällande bestämmelser ger honom allt det stöd han behöver för att kunna ta egna initiativ för att öka sjösäkerheten. I fallet Thuntank var det tydligen så att skepparen begärde lotshjälp men att den närbelägna lotsbåten hade fått fel på sin elektriska utrustning och inte kunde utföra uppdraget. Någon annan lotsbåt fanns inte tillgänglig. Därmed kommer jag in på dimensioneringen av lotstjänsterna. Det är bevisligen så att det har skett indragningar av lotstjänster och att ytterligare indragningar planeras. Det måste emellertid ifrågasättas om det, som kommunikationsministern säger, är sjösäkerheten som är den bestämmande faktorn. I varje fall torde också andra faktorer ha spelat en avgörande roll. En orsak anges vara att antalet sjötransporter har minskat till förmån för transporter på land, varför belastningen på lotsverksamheten har minskat. En annan faktor som spelar in är att sjöfartsverket tydligen allt oftare under senare år lämnat dispens från lotstvång för i första hand svenska fartyg men ibland också för utländska. Ofta är dispensen generell, dvs. den gäller för hela den svenska kusten. Man kan naturligtvis inte heller utesluta att kostnadsaspekterna har spelat en roll i sammanhanget. Men sammantaget har detta lett till att det blivit allt längre mellan lotsplatserna. Antalet lotsar är färre, och de arbetar numera i jourtjänstgöring med de negativa effekter det eventuellt kan ha. Från lotshåll uppger man i dag att man känner oro för den pågående utvecklingen. Den låga frekvensen på lotsuppdrag kan leda till att lotsarna inte tillnärmelsevis får den rutin i sitt arbete som de har haft tidigare. Det kan alltså innebära att också säkerheten i vad gäller lotsverksamheten kan bli sämre än vad som har varit fallet förut. Olyckan med Thuntank borde, oberoende av skuldfrågan i sammanhanget, vara en påminnelse om vilka oerhörda naturkatastrofer som kan bli ett faktum om inte säkerhetskraven är tillgodosedda. Jag finner därför anledning att upprepa mina delfrågor: Har regeringen på grund av hittills kända fakta funnit anledning att se över nu gällande regler för sjötransporter av miljöfarligt gods? Påverkar den inträffade händelsen planerna på ytterligare indragningar av lotsverksamheten?
Herr talman! Sjölagen ger möjlighet att, om man har anledning att tro att tillfredsställande utredning kommer till stånd på något annat sätt, medge undantag från sjöförklaring, och det är tydligen vad man har gjort i det här fallet. Som jag sade i interpellationssvaret, kommer det ju att göras två utredningar kring denna olycka, och det är naturligtvis svårt att i dag säga vad de kommer att leda till för slutsatser i olika avseenden. Det är väl möjligt, om utredningarna leder fram till det, både att man får se över reglerna för transporter av farligt gods till sjöss och även att det kan få konsekvenser för lotsverksamheten. Det går alltså inte att förutse innan utredningarna har genomförts och studerats vad de får för betydelse i sådana avseenden. Jag håller med Rosa Östh om att varje sådan här olycka är en allvarlig påminnelse för oss om att det kan bli vådliga konsekvenser av vissa av de transporter som utförs — ur miljösynpunkt och ur andra synpunkter. Det är lätt att vilja dra snabba slutsatser från en sådan här händelse till hur lotsverksamheten skall organiseras, men såvitt jag förstår kan man inte dra sådana direkta slutsatser. Ett par av de större olyckor som har inträffat i svenska farvatten under senare år och som har väckt stor uppmärksamhet och fått svåra konsekvenser har skett under medverkan av lots. Av detta drar jag bara den slutsatsen att det inte finns några hundraprocentiga garantier, även om det finns lots ombord, för att det inte kan inträffa en olycka under svåra förhållanden. Och jag tror aldrig vi kan få sådana garantier. Vi skall naturligtvis lugnt och sansat studera utredningarna när de kommer fram och vara öppna för att diskutera de förändringar som de kan leda fram till. Skulle det vara så att den icke-socialistiska regering som Rosa Östh talade om, som gick igenom detta 1981 och svarade för den nuvarande lagstiftningen, missade någonting i hanteringen så att lagstiftningen behöver ses över, finns det ju ingen anledning att inte vara öppen för förslag och synpunkter.
Herr talman! Först till frågan om sjöförklaring och när sådan skall ske. Det har alltså framkommit uppgifter i dag att det råder delade meningar mellan skeppare å ena sidan och sjöfartsverket å andra sidan om lämpligheten av sjöförklaring i just det aktuella fallet. Det skulle tyda på att det har skett en förändring i förhållande till vad som har gällt tidigare. Det var närmast detta min första fråga gällde. Det som kommunikationsministern senast sade tyder på att det ändå finns ett större intresse från regeringens sida för de här frågorna än vad det skrivna svaret kan ge intryck av. Sven Hulterström menar att man skall avvakta pågående utredningar innan man drar några slutsatser. Jag menar att riskerna redan nu framstår så tydliga att effekterna i en del fall borde vara ganska givna. Sjöfartsverket i all ära, men det kan inte vara så att verket har det största ansvaret när det gäller att tillse miljöskyddet. Det är ändå regeringen man skall förvänta sig initiativ från i detta sammanhang. Det är därifrån signalerna skall komma till sjöfartsverket om hur man skall hantera olika frågor.

Här är det inte fråga om vilken regering som missar vad, utan det gäller att följa utvecklingen, anpassa bestämmelserna efter den och sätta in de åtgärder som kan krävas för att tillgodose framför allt miljöskyddet, men naturligtvis också sjösäkerheten i största allmänhet.
Herr talman! Bedömningen och slutsatserna för lotsverksamhetens del får väl också ske i anslutning till de utredningar som görs. Men vad som har uppgetts är ju att man då den här olyckan inträffade med fartyget ämnade anlita lots. Det var i närheten av det ställe där lots vanligen möter vid infarten till Gävle. Den bedömning som man tidigare har gjort är att farvattnen fram till den punkten tidigare inte har ansetts vara svårnavigerade. Men på grund av omständigheter som man just nu håller på och undersöker kom fartyget ur kurs och stötte på grund. Avsikten var alltså att man skulle ha med en lots på fartyget under resten av resan. Jag tycker inte att man redan nu, utan att avvakta pågående utredningar, kan ha någon bestämd mening om vilka konsekvenser detta kommer att få för lotsverksamheten i framtiden.
Herr talman! Jag håller med om att man kan avvakta när det gäller att bestämma dimensioneringen av lotsverksamheten till dess att man har sett resultatet av pågående utredning. Det som har förvånat mig litet i detta sammanhang är att man från regeringens sida inte mera har bevakat miljöintresset. Jag är naturligtvis medveten om att Sven Hulterström inte har det yttersta ansvaret för de här frågorna. Men med tanke på att vi nu ändå har en regering som har velat markera sitt miljöintresse genom att inrätta ett särskilt miljödepartement är det, som sagt, en smula förvånande att den här händelsen inte har gett anledning till reaktioner och initiativ från regeringens sida. Om jag vore Birgitta Dahl, skulle jag i detta sammanhang finna mig föranledd att ha ett samtal med kollegan i kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Jerry Martinger har i en interpellation ställt följande sex frågor till mig mot bakgrund av att transportrådet har sagt upp statens avtal med Rederi AB Gotland och presenterat ett principavtal med rederiet Nordström & Thulin AB: 1. Har transportrådet vid något tillfälle under förhandlingarna med Gotlandsbolaget om ett eventuellt nytt avtal förelagt detta bolag ett slutbud eller har Gotlandsbolaget erbjudits avge ett sådant, innan nytt avtal tecknades med Nordström & Thulin AB? 2. Har länsstyrelsen på Gotland, Gotlands kommun eller de anställda i Gotlandsbolaget beretts tillfälle att inkomma med synpunkter, innan de nya avtalet tecknades? 3. Kan regeringen garantera att sysselsättningen på Gotland inte kommer att minska till följd av det nya avtalet? 4. Innebär det nya avtalet att det kommer att bli billigare att resa mellan Gotland och fastlandet? 5. Kommer det nya avtalet att tvinga fram några nedskärningar i Gotlandstrafiken, jämfört med dagens situation? 6. Medför det nya avtalet att förslaget om s.k. bashamnstrafik mellan Gotland och fastlandet med Oxelösund som enda fastlandshamn ånyo kommer att aktualiseras? Gunhild Bolander har i en interpellation till arbetsmarknadsministern ställt följande frågor: Kommer det fortsättningsvis att i samma omfattning som hittills rekryteras personal till denna trafik från den gotländska arbetsmarknaden? Har regeringen beaktat bieffekterna i form av minskad sysselsättning hos underleverantörer som levererar varor och tjänster? Kommer eventuella fördelar med det nya avtalet att uppväga kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som blir följden? Avser regeringen att utföra och redovisa en övergripande samhällsekonomisk bedömning, innan ett nytt avtal tecknas? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Av regeringens proposition 1985/86:105 om färjetrafiken till Gotland framgår att transportrådet fått ett uppdrag att ta upp överläggningar och förhandlingar med olika företag om upphandlingsformer och villkor för Gotlandstrafiken efter år 1987. I propositionen redovisades också regeringens syn på konkurrens vid upphandling och på inflytandet i fråga om tonnage i trafiken. När nu Jerry Martinger i sin interpellation betonar fördelarna med det nu uppsagda avtalet vill jag erinra om att det såväl här i kammaren som i den allmänna debatten också förts fram stark kritik mot både avtalet och trafiken. Utgångspunkterna för transportrådets förhandlingar har varit att åstadkomma förbättringar i båda avseendena. Jag vill för övrigt erinra om de utgångspunkter för ett nytt avtal om Gotlandstrafiken som jag redovisade i en interpellationsdebatt i november 1986: —- En bra och effektiv trafikförsörjning till en rimlig samhällsekonomisk kostnad. - Ett avtal som ger den som driver trafiken incitament att utveckla och förbättra denna samtidigt som samhällets kostnader skall vara kontrollerbara. —- Möjligheter till, förutom ett statsunderstött basutbud året om, ett kompletterande trafikutbud under högsäsong. Eftersom regeringen före sitt ställningstagande avvaktar den särskilda juristgruppens granskning av transportrådets handläggning av förhandlingarna, kan jag inte nu ge Jerry Martinger närmare besked på flera av hans frågor. Beträffande bashamnstrafiken, som Jerry Martinger återkommer till, gäller emellertid samma besked som tidigare. Trafiken skall drivas på en nordlig och en sydlig linje. Gunhild Bolander efterlyser i sin interpellation garantier från statens sida beträffande antalet anställda, rekrytering av fast och säsongsanställd personal från Gotland och val av underleverantörer. Några sådana garantier har inte funnits i tidigare avtal och kan inte heller ges nu. Rederiet Nordström & Thulin har emellertid, som framgått bl.a. i Gotlandspressen, deklarerat en klar viljeinriktning beträffande rekrytering av gotländsk personal, utnyttjande av gotländska underleverantörer m.m. I den beredning som för närvarande pågår inom regeringskansliet ingår givetvis frågeställningar om sysselsättning och turism som en viktig del.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

Det är visserligen inte ovanligt att en förhandlingspart är missnöjd med ett förhandlingsresultat, men det är mera ovanligt att detta beror på att man anser att förhandlingarna inte gått rätt till. När nu så är fallet och den part som beskylls för oegentligheter är en statlig myndighet föreligger en unik situation. Det gör då inte saken bättre att det också är staten som tillsätter den särskilda juristgrupp som skall granska den statliga myndighetens handläggning av förhandlingarna. För att undanröja varje misstanke om otillbörligt hänsynstagande till synpunkter från statens egna förhandlingsrepresentanter eller misstankar om att det redan från början är uppgjort vad juristgranskningen skall komma fram till för resultat hade det varit bättre med en mera allsidigt sammansatt granskningsgrupp. Herr talman! När staten är med vid förhandlingsbordet är det ur rättssäkerhetssynpunkt särskilt viktigt att alla parter känner att de haft möjlighet att förhandla på lika villkor med övriga parter. Det är därför, oberoende av vad juristgruppen kommer fram till, ett förhandlingsetiskt renlighetskrav att nya förhandlingar kommer till stånd. Inte heller när det gäller min fråga om huruvida länsstyrelsen på Gotland, Gotlands kommun eller de anställda i Gotlandsbolaget beretts tillfälle att inkomma med synpunkter innan avtalet med Nordström & Thulin tecknades har kommunikationsministern kunnat åstadkomma ett svar. Men den frågan måste å andra sidan också vara särskilt besvärlig för en regering som representerar ett politiskt parti som i varje valrörelse säger sig vilja verka för medbestämmande och aktiv regionalpolitik. Vid besvarandet av min fråga om sysselsättningen på Gotland hänvisar kommunikationsministern till de föga förpliktande uttalanden som gjorts av Nordström & Thulin i bl.a. Gotlandstidningarna. Som skäl för att inte ge några sysselsättningsgarantier anför kommunikationsministern att några sådana garantier inte funnits i tidigare avtal. Men att det inte funnits några garantier tidigare, herr talman, är inte så konstigt. Då har de ju inte behövts, därför att det varit helt naturligt för ett Gotlandsföretag som Gotlandsbolaget att gynna Gotland. För ett företag med kontoret på Skeppsbron i Stockholm är detta inte lika självklart, och det är också därför som många människor nu är oroliga. Minst ett tjugotal företag på Gotland är mer eller mindre beroende av Gotlandsbolaget som köpare av varor och tjänster. Gotlandsbolaget är intimt förknippat med näringsliv, turism och utbildning på ön. Försvinner nu detta Gotlands enda börsnoterade företag från färjetrafiken är det stor risk att Gotland förlorar åtskilliga arbetstillfällen. Det är kommunikationsministern uppenbarligen medveten om. Mina frågor om eventuellt planerade nedskärningar i trafiken har jag ställt därför att jag helt enkelt inte kan begripa att det nya avtalet skulle kunna bli billigare för staten om inte nedskärningar i trafiken äger rum eller förslaget om s.k. bashamnstrafik återigen aktualiseras. Det har ju flera gånger gjorts gällande att det är ekonomiska orsaker som ligger bakom beslutet att säga upp avtalet med Gotlandsbolaget. Skall man behålla dagens fartygskapacitet måste faktiskt avtalet med Nordström & Thulin bli betydligt dyrare för staten än ett förlängt avtal med Gotlandsbolaget. Nordström & Thulin äger inga passagerarfartyg, eftersom man aldrig ägnat sig åt persontrafik, utan måste köpa sådana. Det innebär med dagens fartygspriser och räntor kapitalkostnader på minst 60 milj.kr. första året. Gotlandsbolaget har ju redan fartyg, som man dessutom köpt för ett bra pris, varför kapitalkostnaderna skulle stanna vid endast 20 miljoner om det nuvarande avtalet förlängdes. Därtill kommer att staten genom att säga upp avtalet med Gotlandsbolaget avsäger sig sin andel i eventuella realisationsvinster vid försäljning av fartyg. Den statliga andelen kan där beräknas till inte mindre än 120 miljoner. Om man då gör gällande att det nya avtalet kommer att bli billigare måste avsikten alltså vara kraftiga nedskärningar i trafiken. Min fråga om huruvida det nya avtalet innebär att det kommer att bli billigare att resa mellan Gotland och fastlandet har kommunikationsministern över huvud taget inte berört. Det är naturligtvis en känslig fråga, eftersom det kanske är mera sannolikt med en höjning av biljettpriserna om kalkylen skall gå ihop. Herr talman! Det bästa vore naturligtvis fri konkurrens i Gotlandstrafiken. Om däremot koncessionslagstiftningen skall fortsätta att gälla, måste det anses åligga regeringen att sluta avtal med det rederi som är billigast för staten och skattebetalarna. Skulle regeringen nu fatta definitivt beslut om avtal med ett nytt rederi i Gotlandstrafiken och det sedan visar sig att detta avtal blir väsentligt dyrare än ett förlängt avtal med Gotlandsbolaget, har statsmakternas företrädare handskats synnerligen ovarsamt med folkhushållets medel. Saken måste då i ett senare skede bli föremål för en särskild granskning.

Herr talman! Tack för svaret. Jag kan dock icke på något sätt förklara mig nöjd med detta svar. Det andas verkligen inga löften inför framtiden för de anställda som i dag arbetar vid Rederi AB Gotland. Att svaret dessutom är överlämnat till kommunikationsministern tycker jag är direkt felaktigt, eftersom frågan om Gotlandstrafiken inte är en exklusiv trafikteknisk angelägenhet, utan i hög grad en regionalpolitisk och arbetsmarknadspolitisk sådan. Det var utifrån den bedömningen som jag ville ha arbetsmarknadsministerns syn på den nu uppkomna situationen. Den oro som de anställda känner är naturligtvis grundad på den bristfälliga information som givits efter det att gällande avtal sades upp och ett nytt principavtal tecknades. Den tid som har förflutit sedan den 19 december har inte använts av regeringen till att räta ut särskilt många av de frågetecken som blev följden. Tvärtom har det förekommit många spekulationer om den framtida utvecklingen — om det nu blir någon — och om vilka villkor som kommer att gälla för de anställda och deras familjer. Gotland har i dag en mycket hög arbetslöshet. Enligt länsarbetsnämnden står ungefär 3 000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det är mer än 11 90 av arbetskraften. 4 20 är öppet arbetslösa. Ungefär 320 gotlänningar är för sin inkomst beroende av Rederi AB Gotland. Rederiet är dessutom öns näst största privata företag med starka direkta och indirekta förankringar i gotländskt näringsliv och gotländsk arbetsmarknad. Det är ofrånkomligt att förlusten av koncessionstrafiken för Gotlandsbolaget kommer att medföra konsekvenser för personalen, såväl bland ombordanställda som bland dem som arbetar i land. Antalet tillsvidareanställda har under 1986 varit 112 personer i land och 220 personer ombord, och av dem är 77 Yo mantalsskrivna på Gotland. Statsrådet säger i sitt svar här att rederiet Nordström & Thulin har uttalat en klar viljeinriktning att rekrytera gotländsk personal. Men i vilken utsträckning som detta nya rederi kan överta Gotlandsbolagets roll på arbetsmarknaden är alltfort omöjligt att bedöma utifrån den information som givits, eller snarare inte givits. Från gotländsk sida kan vi aldrig acceptera att ett byte av rederi skulle gå ut över det gotländska näringslivets möjligheter att sälja varor och tjänster. De berörda företagen finns i olika branscher och är i vissa fall till stor del beroende av försäljningsoch serviceverksamhet som är riktad direkt mot Gotlandsbolaget. Också säsongsrekryteringen av personal är av stor betydelse. Ett sommarjobb på Gotlandsbolaget har ofta gett möjligheter till att så småningom få ett fast jobb på ett helt annat sätt än vad som är fallet i verksamheter som bara finns under sommarsäsongen. Av 483 säsongsoch vikariatsanställda under 1986 arbetade 204 i land och 279 ombord, och mer än hälften av dem var skrivna på Gotland. Rederiet sysselsatte alltså mellan 332 och 815 personer 1986, beroende på säsong. Under högsäsong uppstår naturligtvis brist på arbetskraft på Gotland, och då rekryterar man huvudsakligen från Kalmar län, där det också är en betydande arbetslöshet. Under 1986 betalade landanställd personal drygt 4,5 milj.kr. i preliminär skatt, och för den ombordanställda personalen blir sjömansskatten ungefär 7 milj.kr. En verksamhet av Gotlandsbolagets storlek betyder mycket för det övriga näringslivet. Länsstyrelsen har gjort en försiktig bedömning av värdet av varor och tjänster till Gotlandsbolaget och har kommit fram till att ca 70 personer för sin inkomst är beroende av rederiets inköp. Från gotländsk sida har framförts nödvändigheten av att Gotlandstrafiken hanteras i en särskild kommitté eller motsvarande under kommunikations departementet. Där skulle gotländska intressen genom länsstyrelse, kom Prot. 1986/87:62 mun och näringsliv kunna ges tillfälle till en reell beredning av trafikens 2 februari 1987 långsiktiga uppläggning. Hänsyn måste tas till regionalpolitiska bedömningar, och jag vill gärna fråga kommunikationsministern om regeringen är beredd att ställa sig positiv till en sådan behandling av de gotländska trafikfrågorna.

Vem kommer att få betala ytterst? Blir det resenärerna eller vem blir det?
Herr talman! I går när jag flög hit upp utefter Östersjökusten följde oss Visbys glittrande ljus en lång sträcka av färden. Så nära det kändes och ändå så besvärande fjärran — som också denna och andra debatter i den här frågan visar. Med anknytning till statsrådets svar vill jag ta upp några frågeställningar kring Gotlandstrafiken och börja med den fjärde punkten i målsättningarna för trafiken. Där vill jag fråga om en förbindelse mellan Öland och Gotland kaninnefattas i, som statsrådet säger, ”ett kompletterande trafikutbud under högsäsong”? Två företag har ansökt om att få bedriva trafik mellan de båda öarna sommaren 1987. Något beslut har ännu inte kommit. Det börjar brådska med tanke på tidtabeller, marknadsföring, personalfrågor, etc. Denna linje har befarats vara en konkurrens för den statsunderstödda trafiken. Jag instämmer med turistorganisationerna i att det i stället är en kompletteringslinje, som främjar turismen på öarna och därtill kan bidra till ökat resande på de övriga linjerna till och från Gotland. Detta bör man inför framtiden veta mer om, och därför vore det värdefullt om man under sommaren 1987 kunde genomföra en undersökning om resandeströmmen när det gäller trafiken mellan öarna, en lämplig arbetsuppgift för t.ex. turistlinjen vid högskolan i Kalmar. Trafiken mellan öarna har de senaste åren visat en ökning. Samarbetet inom turismen ökar också. Det vore synnerligen olyckligt om 1987 skulle gå till historien som det år då inga semesterfirare kunde åka mellan dessa attraktiva turistområden och då vi inte heller kunde få underlag för en fortsatt planering för en framtida trafik. I en motion har jag föreslagit ett rådgivande kommunikationsråd för Gotland. Det skulle vara värdefullt om även Öland vore representerat där. Vidare vill jag gärna när det gäller högsäsongstrafiken peka på den tidtabell som transportrådet fastställt för sommaren 1987 på Västervikslinjen. Enligt mångas farhågor kan denna tidtabell innebära en minskning på linjen utan att trafik överflyttas till andra router. Jag hoppas att tidtabellsfrå 17 gan får en mer positiv handläggning inför 1988. Statsrådet anför i sitt svar också att en av utgångspunkterna i ett nytt avtal om Gotlandstrafiken är en fortsatt trafik på en nordlig och en sydlig linje. Detta hälsar vi naturligtvis återigen med glädje. Men jag kan här inte underlåta att ta upp Oskarshamnstrafiken och uttrycka, inte en förhoppning utan ett krav på att tidtabell och fartyg på Oskarshamnslinjen blir sådana att de kan anses anpassade för alla resenärer, även handikappade. En snabb förbättring, dvs. ett borttagande av Gute, vore givetvis en önskad åtgärd, men ännu viktigare är att man inför förhandlingar med en eventuell ny huvudansvarig för trafiken kommer till rätta med Oskarshamnstrafikens utformning. För sysselsättningen i Oskarshamn, speciellt inom serviceyrkena, är trafiken på routen Gotland—-Oskarshamn av betydelse efter de stora nedläggningar som skett där under de senaste åren — jag tänker bl.a. på varvet. Inom länet hoppas vi givetvis på förbättringar, inte försämringar. Herr talman! Till sist vill jag upprepa förhoppningen från den fråga jag riktade till statsrådet för ett par veckor sedan — den anknyter också till vad Gunnel Bolander här har anfört — nämligen att Visby får förbli hemmahamn för den Gotlandstrafik som bedrivs året runt, oberoende av vem som driver trafiken.

Herr talman! Det har i de hittillsvarande inläggen i den här diskussionen ställts ett ganska stort antal frågor. Interpellationerna innehöll ungefär ett dussin frågor, och de har nu kompletterats med ytterligare några. Jag vill genast säga att jag inte kommer att ge svar på alla dessa frågor. Anledningen till det är att regeringen ännu inte har behandlat detta ärende. Vi har fått förslag till ett principavtal. Principavtalet har blivit utsatt för mycken kritik, bl.a. från ett par av interpellanterna. Man har ifrågasatt om det har tillkommit på ett korrekt sätt. Vi har sagt att vi skall låta några av våra mest erfarna jurister studera om det finns någon grund för denna kritik. Vi får ta ställning till själva ärendet och de konsekvenser som det eventuellt kan få i olika avseenden när den frågan är färdigutredd. Om jag tar fasta på Jerry Martingers fråga om vilken anledningen är till att Gotlandsbolaget, som har haft Gotlandstrafiken i 122 år, som det ser ut just nu inte skulle få svara för den trafiken i fortsättningen, kan jag säga att det säkert finns flera anledningar till det. En av anledningarna är att bl.a. företrädare för Jerry Martingers parti — jag talar då om de företrädare som vanligtvis sysslar med sådana här frågor och som förmodligen kan en del av dem — har motionerat till riksdagen och sagt att Gotlandsbolagets monopolställning bör brytas. En annan anledning kan kanske vara att Ingrid Hasselström Nyvall och flera andra från folkpartiet i en liknande motion förra året kritiserade det nuvarande avtalet. De sade att avtalets konstruktion liksom Gotlandsbolagets ägarstruktur leder till ett otillräckligt kostnadsmedvetande inom företaget. Det kan inte vara rimligt att ett aktiebolags vinst ökar ju större förluster man åsamkas, står det i den motionen. De skriver också att det har varit ett allmänt önskemål att öka konkurrensen inom Gotlandstrafiken. Detta tar jag bara som exempel. Den typen av debatt har förts här i riksdagen gång på gång. Man har velat — Prot. 1986/87:62 ha ett inslag av ökad konkurrens. Det var skälet till att transportrådet, nu när — 2 februari 1987 avtalet gick ut, också frågade andra rederier om de var intresserade av denna Ne Om det nya avtalet om afik. Gotlandstrafiken Jag vill också säga att det är fel när man säger att Gotlands kommun, länsstyrelsen på Gotland och andra intressenter inte har haft tillfälle att framföra sina synpunkter. Detta med trafiken är ju en oerhört viktig fråga för kommunen och länsstyrelsen. Man har där varit fullt medveten om att avtalet går ut den sista december nästa år och att det skulle föras förhandlingar under hösten. Man har varit i kontakt med både departementet och transportrådet när det gäller dessa förhandlingar. Det finns ingen grund för att påstå att inte kommunen och länsstyrelsen och även andra som intresserar sig för dessa frågor har haft tillfälle att framföra sina synpunkter och ge uttryck för sina åsikter. Herr talman! Jag är som sagt inte beredd att föra någon mera ingående debatt om dessa frågor. Svaret på dem är ju i de flesta avseenden avhängigt av hur den granskning som nu kommer att ske utfaller. När vi har sett resultatet av den skall vi kunna återkomma och föra en diskussion även om konsekvenserna. Jag vill bara understryka, att om en del av de farhågor som redovisats här skulle vara berättigade, finns de arbetsmarknadspolitiska instrumenten, de regionalpolitiska instrumenten och intresset för att skapa goda förutsättningar för turismen på Gotland, osv. Dessa instrument skall användas. Men de skall naturligtvis inte kopplas till den affärsförhandling som har lett till ett principavtal med ett annat rederi och som vi nu håller på att diskutera. Jag tycker inte, Gunhild Bolander, att företrädare för Gotland skall vara så pessimistiska som de är när de diskuterar dessa frågor. Skulle det bli som transportrådet föreslagit blir det två rederier som har anledning att engagera sig för Gotland, till skillnad från tidigare bara ett. Det måste väl vara så att Gotlandsbolagets känsla för ön och för verksamheten där inte upphör i och med att man inte har hand om just denna trafik. Bolaget bedriver ju flera olika verksamheter.

Herr talman! Det stämmer, herr kommunikationsminister, att moderata samlingspartiet har sagt att Gotlandsbolagets monopolställning måste brytas. Men jag hade faktiskt ingen aning om att det var det som var skälet, eftersom det inte tidigare har hörts någonting om att det är därför man avser att frångå avtalet med Gotlandsbolaget. Det har tidigare inte sagts från något håll, varken av transportrådets generaldirektör eller av kommunikationsministern. Om det är det skälet så är jag dock nöjd, och vi har inom vårt parti all anledning att vara nöjda. Men då skall också förhandlingarna ske i fri konkurrens, och alla parter skall på lika villkor få förhandla med staten som motpart. Kommunikationsministern sade i sitt svar att det har anförts en hel del kritik mot det gamla avtalet med Gotlandsbolaget. Denna kritik skall då bara något kommenteras. När det gäller kritiken mot avtalet så har den ju gått ut på att Gotlandsbolaget skulle tjäna stora pengar på Gotlandstrafiken. Detta 19 Prot. 1986/87:62 ärfaktiskt en missuppfattning. Det är mycket enkelt att räkna ut detta. Det 2 februari 1987 kapital som Gotlandsbolaget har i fartyg som i dag ingår i koncessionstrafi Aa ken uppgår till mellan 350-400 milj.kr. De pengarna skulle bolaget kunna förränta betydligt bättre på annat sätt. Då skulle emellertid inte den gotländska arbetsmarknaden, det gotländska näringslivet, den gotländska utbildningen eller den gotländska turismen få någon nytta av pengarna. En annan placering skulle utan vidare kunna ge en förräntning på 40-50 milj.kr. per år. Avtalet med staten ger bolaget endast 20 milj.kr. i ersättning för kapitalkostnader. Därtill kommer visserligen 1,5 miljoner i vinst på restaurationsverksamheten och 2 miljoner i management-arvode som bolaget får. Kritiken har också gällt turlistor och biljettpriser. Denna är obefogad om den riktas mot Gotlandsbolaget eftersom bolaget inte kan göra någonting åt detta. Det är transportrådet som fastställer tidtabeller och taxor. För att få en ändring till stånd i det avseendet behöver man inte byta rederi. Som vi tidigare har hört från transportrådets generaldirektör, är det ekonomiska skäl som ligger bakom byte av rederi. Är det riktigt att det finns några sådana skäl, kommunikationsministern?

Herr talman! Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är unik i alla avseenden: brist på alternativ, brist på jämförelser med exempelvis vägar och järnvägar samt extrema säsongsvariationer i vad gäller transporter. Gotland saknar samverkansmöjligheter exempelvis beträffande en stor del av offentlig och kommersiell service samt arbetsmarknad genom dagpendling. Gotlandstrafiken spänner över flera politikområden — regional-, fördelnings-, näringsoch trafikpolitik. Skulle beslut inom dessa politikområden fått det genomslag som avsetts så hade i transportrådets hantering av Gotlandstrafiken SIND:s utredning bättre beaktats. Industridepartementet gjorde för några år sedan en utredning om det gotländska näringslivet som kallades Avstamp Gotland, där man poängterade att kommunikationerna var det mest betydelsefulla av allt arbete som görs från regeringens sida gentemot Gotland. Om man inrättade en kommitté eller motsvarande inom eller direkt under kommunikationsdepartementet menar jag att de gotländska intressenterna på ett bättre sätt skulle kunna få delta i beredningen av trafikens långsiktiga uppläggning, inkl. kostnadsfrågor. Detta skulle ersätta i efterhand återkommande samråd — för jag menar att det är vad det handlar om. Alldeles oavsett vad som nu händer med juristgruppen så är en långsiktig planering av vår trafik det viktigaste. De gotländska representanterna har inte haft något inflytande i reell bemärkelse, utan det har alltså varit ett i efterhand återkommande samråd om turlistor, tidtabeller osv. Det system som har funnits hittills ger ingen långsiktighet och leder inte fram till ömsesidig acceptans och förståelse av dessa frågor som rör vår trafik. Därför är det absolut nödvändigt, inte minst för turismens skull, att man fattar långsiktiga beslut avseende kapacitet, taxor, tidtabeller och distanser. Jag vill upprepa min fråga: Är regeringen beredd att väga in dessa faktorer och lyssna på gotlänningarna — de direkt berörda — vid den fortsatta

Herr talman! Statsrådet Hulterström kan nog inte i den fråga jag ställde för en tid sedan och i vad jag har sagt här i dag hitta någonting som visar att vi i folkpartiet motsätter oss att man undersöker nya vägar att lösa Gotlandstrafikens problem, eller att vi skulle motsätta oss en konkurrens på linjen — tvärtom! Men vad jag har velat betona i dag är att man i ett nytt avtal, som man ju ändå nu förhandlar om, måste beakta de problem som jag har pekat på när det gäller Gotlandstrafiken, att man inte utgår från nuvarande tidtabeller och resandeströmmar, eftersom man ju på många punkter har försämrat trafiken väsentligt. Oskarshamn, som är en så viktig året-runt-hamn ur näringslivssynpunkt, och Västervik, som innebär en betydelsefull turistlinje på sommaren, har i dag tidtabeller som på många håll inte anses vara de som skulle ge den största resandefrekvensen. Det får inte bli så, att Gotlandstrafiken drabbas av vad som kallas SJ-syndromet, att det blir försämrade förutsättningar, som ger ett minskat resande — och att detta tas till intäkt för ytterligare förändringar. Därför vill jag fråga statsrådet Hulterström: Är statsrådet beredd att i de förhandlingar som förs nu och i den tidtabellsoch tonnageöversyn som kommer att göras i samband med ett nytt avtal ta hänsyn till de frågor som jag har tagit upp här i dag?
Herr talman! Till Ingrid Hasselström Nyvall vill jag säga att min förhoppning är att det inte skall vara regeringen som sitter och i detalj bestämmer tidtabellerna för Gotlandstrafiken. Däremot tycker jag naturligtvis att den som skall göra det i framtiden skall ta hänsyn till de faktorer som här har nämnts, vare sig det nu är transportrådet som skall göra detta arbete eller om det blir ett samråd med t.ex. Gotlands kommun och myndigheterna på Gotland, som Gunhild Bolander är inne på — jag vet inte exakt hur detta kommer att utformas. Det är fråga om faktorer som har betydelse för turismen, som utan tvivel är en oerhört viktig näring för Gotlands del. Men jag vill också säga till Ingrid Hasselström Nyvall att jag aldrig har uppfattat det så, att folkpartiet har motsatt sig — det kan man rimligen inte ha gjort efter att ha lämnat in denna motion — att det blir ökad konkurrens. Jag anförde bara detta om konkurrensen som ett exempel på den kritik som har förekommit här. Jag fick intrycket att Jerry Martinger inte var medveten om detta eftersom han kunde ställa sådana frågor som han riktade till mig. Det är alltså inte en riktig slutsats som Jerry Martinger drar — att regeringen inte tycker om Gotlandsbolaget. Regeringen tycker inte någonting vare sig för eller emot Gotlandsbolaget. Men det är uppenbart att man i ett flertal borgerliga riksdagsmotioner har framfört mycket hård kritik mot Gotlandsbolaget och den hittillsvarande trafiken och trafikuppläggningen. Det är väl inte konstigt om detta har utgjort en bakgrund och att man, när man nu skulle förhandla fram ett nytt avtal, har beaktat kritiken och försökt hitta andra lösningar. Då blir emellertid Jerry Martinger förskräckt och undrar ängsligt: Vad skall hända nu? Men det kan inte vara någon överraskning att framförs den här typen av kritik kan detta, som jag antydde, leda till förändringar, och det får man inte bli rädd för. Vi skall dock hoppas — och utgå ifrån — att om det nu blir ett annat rederi som får ansvaret, så bygger avtalet på de förutsättningar som har angetts i riksdagsbeslut och i de anvisningar som har funnits för Transportrådet när det gäller de grundläggande villkoren för att upprätta ett nytt avtal. Jag hade kanske haft en viss förståelse för det hela om det varit någon vpk-are som hade interpellerat, för vpk anser ju att den här trafiken skall drivas i statlig regi. Men jag tycker det är märkligt att de som uppträder i debatten är företrädare för de borgerliga partierna, som eljest i alla sammanhang brukar uttala sig för konkurrens. Och så småningom får ni väl, eftersom ni nu är så oroliga för konsekvenserna härvidlag, svara på en fråga som kommer att ställas. Det enda sättet att få bort oron för alla de konsekvenser som kan följa vore ju att Gotlandsbolaget hade monopol på verksamheten. I varje fall Ingrid Hasselström Nyvall har klart deklarerat att hon inte anser att det skall vara något monopol. Men skall jag uppfatta saken så, att Jerry Martinger och Gunhild Bolander anser att det skall vara ett monopol? Om ni inte tycker det, måste det få bli en del sådana här konsekvenser som ni nu är oroliga för.

Herr talman! Nej, kommunikationsministern, jag tycker inte det är konstigt att man vill få till stånd förändringar om det finns kritik mot det tidigare avtalet eller om det finns kritik mot Gotlandsbolaget. Men vad jag har försökt visa är att den kritiken i de avseenden som den berörts i kommunikationsministerns svar är obefogad. Givetvis — det behöver jag egentligen inte betona en gång till — vill det parti jag tillhör ha konkurrens i Gotlandstrafiken. Men den skall vara fri. Jag tycker att vi samtidigt har ett ansvar att se till att saker och ting får rimliga nationalekonomiska konsekvenser. Jag menar att detta av olika skäl knappast kan bli förhållandet efter upprättande av ett nytt avtal. Nordström & Thulin skall ju köpa nya fartyg. Gotlandsbolaget har redan fartyg. Det behövs åtminstone två fartyg av samma storlek som det fartyg som nu går under namnet M/S Visby. Det behövs som sagt två sådana fartyg. Visby värderas till 250 milj.kr. Så 400-500 milj.kr. måste Nordström & Thulin ha fram — det kommer alltså att bli mycket höga kapitalkostnader. Gotlandsbolaget har för flera år sedan fått sina fartyg till ett förhållandevis lågt pris, och det är givet att om Gotlandsbolaget får fortsätta med trafiken blir det inte på långa vägar så höga kapitalkostnader. Den enda skillnaden, om man bortser från kapitalkostnaderna, är att Nordström & Thulin har påstått att företaget kan administrera trafiken billigare än Gotlandsbolaget. Men detta saknar betydelse i sammanhanget, eftersom Gotlandsbolagets administrationskostnader bara uppgår till ungefär 15 milj.kr. Det kan väl knappast vara möjligt för Nordström & Thulin att administrera trafiken billigare än för 10-12 milj.kr. Men jag vill peka just på detta att staten är beredd att avstå från sin del i realisationsvinsten. Det rör sig om 120 milj.kr., och man frågar sig: Vad kan det bero på att staten är så ivrig att bli av med de här pengarna? För skattebetalarna måste detta framstå som mycket underligt. Jag kan inte låta bli att misstänka att det kanske var en mycket medveten handling från transportrådet att handplocka en samarbetspartner som helt saknar erfarenhet av passagerartrafik. Ronald Bergman, verkställande direktör i Nordström & Thulin, har ju medgett att det var transportrådet som tog kontakt med detta rederi och inte tvärtom. Transportrådet skulle då få en starkare ställning. Det kanske är detta man är ute efter.
Herr talman! Varken jag eller centerpartiet har krävt att Gotlandsbolaget skall ha monopol på denna trafik. Det tror jag inte att statsrådet kan utläsa någonstans. Vad jag har velat förmedla i min interpellation är den oro som man har känt inför förändringen på grund av att man inte har fått någon som helst information om vad det nya principavtalet innebär — vad det får för konsekvenser för de anställda, och vilka kringeffekter som Gotlandsbolagets verksamhet har medfört för det gotländska näringslivet. Efter litet mer än en månad, då många frågetecken har satts, kvarstår många oklarheter, eller alla, skulle jag vilja säga. Vi vet nämligen fortfarande ingenting om vad avtalet innehåller. Det är naturligtvis denna ovisshet som är anledningen till att det har blivit en sådan här diskussion. Det är inte underligt med tanke på den totaleffekt som denna förändring kommer att medföra, och Gotland har ju en mycket bräcklig arbetsmarknad. Det är främst dessa synpunkter som jag har velat få fram i detta sammanhang. Statsrådets senaste inlägg vill jag tolka på ett sådant sätt att man i regeringen är beredd att i varje fall fundera på en särskild kommitté. Det hälsar jag med tillfredsställelse, eftersom transportrådet i sin myndighetsutövning inte har något ansvar för regionalpolitiska bedömningar, en sak som är så viktig vid denna handläggning. Om det kommer att bli på detta sätt är det ett positivt medgivande i denna debatt.

Herr talman! Jörn Svensson har beskrivit den undervisning som enligt hans uppfattning bedrivs vid sekten Livets ords skolor och frågat mig om sådan undervisning kan anses förenlig med det svenska skolväsendets grundvärderingar och mål. Jörn Svensson har vidare frågat mig om regeringen ämnar lämna tillstånd till upprättande av skolor på den grund som Livets ord representerar. Godkännande skall meddelas, om skolans utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan förmedlar och skolan även i övrigt väsentligen svarar mot grundskolans allmänna mål. Kravet på att den fristående skolans undervisning skall ge väsentligen samma kunskaper och färdigheter som grundskolans innebär att baskunskaper och basfärdigheter och det som i övrigt utgör obligatoriskt lärostoff i grundskolan förmedlas i den fristående skolan. Men det räcker inte med detta. Enligt mål och riktlinjer i grundskolans läroplan skall skolans verksamhet präglas av de grundläggande värderingar och demokrati, tolerans, jämlikhet m.m. på vilka det svenska samhället bygger. Det är självklart att samma krav måste ställas på fristående skolor. För att en fristående skola skall kunna godkännas för skolpliktens fullgörande måste skolan i sin undervisning och övriga verksamhet omfatta de grundläggande värderingar och de riktlinjer för fostran och utveckling som anges i målen för grundskolan. I utbildningsdepartementet handläggs för närvarande ett överklagningsärende angående godkännande av Livets Ords Kristna Skola i Uppsala. Uppfattningarna har i hög grad varit delade om denna skola lever upp till de villkor som ställs i skollagen. Jag har ansett det angeläget att ett beslut grundas på ett så rikhaltigt underlag som möjligt och har därför den 18 december 1986 gett professor Sixten Marklund i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med ett sakkunnigutlåtande. Sixten Marklund skall lämna underlag för en prövning om ett godkännande av Livets Ords Kristna Skola i Uppsala är förenligt med bestämmelserna i skollagen. Uppdraget skall vara slutfört denna månad. Regeringen kommer därefter att ta ställning i överklagningsärendet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag skall här inte vidare kommentera själva det löpande tillståndsärendet. I stället skall jag ta upp den principiella sidan. Oavsett inställning till privata skolor råder en bred enighet i vårt land om mål och villkor för skolundervisning i Sverige. De unga skall fostras till demokrater, till respekt för dem som tänker annorlunda, till ett öppet och mångsidigt synsätt gentemot omvärlden. En kunskap som förmedlas skall vara sakligt grundad, och själva kunskapsprocessen skall hjälpa eleven till självständighet och kritiskt omdöme. Även om detta är generellt formade riktlinjer, står det klart att det någonstans alltid finns en gräns utanför vilken en skolas ideologi eller lärometoder kommer i uppenbar motsättning mot riktlinjerna och därför inte skall godkännas som parallell till den allmänna skolan. Var går denna gräns? En regering måste ha en åsikt i denna fråga, så även vi som lagstiftar. Stämmer det t.ex. med toleransen inför oliktänkande om barnen vid en lektion skall låta en gryta med tändväska brinna och symbolisera helveteselden, varefter elever uppmanas rita ansikten på kartongark som sedan skall kastas i elden? Observera att det inte är ark med namn på synder utan synder som symboliserar de mänskliga ansikten som skall brännas. Man frågar sig: Vilka aktuella och historiska situationer är det som barnen skall associera till? Vilka syndiga människor är det som barnen skall lära sig att kasta i elden? Det är bl.a. de som kallas avgudadyrkare, definierade som de som tillber något annat än Gud. Det är också homosexuella, kollektivt och utan några medgivanden av individuella undantag. Om homosexuella säger Livets ords material att ”homosexualitet är någonting avskyvärt i Guds ögon. Det finns en plats för personer i den brinnande sjön som gör dessa avskyvärda saker och inte ber Gud om förlåtelse.” Hur stämmer det med riktlinjerna när sådana synsätt predikas i ett läromaterial? Är det verkligen realistiskt att tro att det inte kommer fram om man anordnar skolundervisning på basis av sådana synsätt och sådan åskådning? För mig är det uppenbart att detta på det grövsta stider mot vad vi kallar grunderna för svenskt skolväsende. Vad skall man säga när samma samfund i sin undervisning lär ut att t.ex. fördömelse, fruktan, sjukdom och fattigdom är verk av djävulen? Vad slags inställning till sjuka eller fattiga människor inger man barnen? Hur skall barnen uppfatta det när man i läromaterialet liknar djävulen själv vid en krympling? Vad sker i barnens sinnen när läraren visar upp löständer och kryckor som symboler för djävulen och hans maktlöshet inför Gud? Det är för alla uppenbart att detta strider mot vad som är svensk skolundervisnings avsikt och mening. Hur står det till med pedagogiken i detta läromaterial från Livets ord? Vad ställer man för frågor till barn om den kristna tron? Jo, hör: Var fanns de troende församlade på pingstdagen? Svar: i övre salen. Hur många fylldes med den heliga anden? Svar: 120. Vad föll från Sauls ögon? Svar: fjäll. Från vilket land var hovmannen som Filippos talade med? Svar: Etiopien. Vilket yrke hade mannen på vars hus Petrus såg syner? Svar: garvare. Man frågar sig: Vad är detta för undervisning? En primitiv sammanhangslös lärooch förhörsmetod som gör det omöjligt för barnen att få några egentliga begrepp om vad det hela rör sig om. I de frågeformulär som jag refererat till finns ingenting som ger kunskap och ingenting som förklarar den religiösa innebörden av händelserna eller vad dessa säger om den kristna tron och dess väsen. Frågorna behandlar ytligt episoder i Nya testamentet, men avlägsnar sig fullständigt från deras innebörd, symbolik och sammanhang. Allt vad kristendom heter är egentligen fullständigt bortabstraherat och fragmentiserat. Hur skall alltså en så underhaltig typ av lektion kunna ge barn och ungdomar en grund för eget sökande och förståelse för historiska situationer eller Bibelns innersta budskap? Uppenbart strider detta mot elementära krav på kunskapsprocessens utformning, och sådant skall inte samhället godkänna såsom varande skolundervisning. Man måste ha en mening om dessa ting, en grund för att dra gränser för vad som skall stödjas med allmänna medel, vad som skall få utge sig för att vara undervisning i den allmänna grundskolans ställe. Man måste ta ställning och inte fly undan ansvaret för denna de ungas demokratiska fostran.

Herr talman! Det är naturligtvis en mycket viktig fråga som Jörn Svensson har tagit upp i sin interpellation till kulturministern. Interpellationen gäller inte om privata skolor över huvud taget skall tillåtas eller inte.

Det som jag har tagit fasta på när jag har läst interpellationen är den oerhört viktiga frågan om hur den demokratiska och humana människosynen och samhällssynen kommer till uttryck i skolsystemet. Det är givet att såväl den allmänna skolan som den privata skolan kan lyckas mer eller mindre väl i sin strävan att förverkliga dessa mål. Men oavsett hur man lyckas uppnå dessa mål måste alla skolor verka utifrån den avsikten och med den inriktningen att främja en demokratisk och human människosyn, så att eleverna på det sättet kan möta vuxenvärlden. Då denna fråga debatterats tidigare i denna kammare har detta av vissa talare så till den milda grad misstolkats att man sett det som ett ifrågasättande av varje privat skola, ett angrepp på hela tanken på privata skolor. Att nu ifrågasätta Livets ords skola innebär inte, det vill jag slå fast, att gå till angrepp mot allt vad kristna skolor heter, även om jag kanske personligen är ganska skeptisk mot en del av dem. Vi kan som sagt ha olika uppfattningar. Alla skolor — såväl allmänna som privata — måste ändå underställas de krav som finns om att främja en demokratisk och human människosyn. Jag kan inte utifrån kristen synpunkt se någon motsättning i det. Även skolor med kristna förtecken måste ställas inför samma krav som andra skolor. Jag tycker inte att organisationen Livets ord har kunnat påvisa att man accepterar de krav som ställs, och det skulle vara synnerligen olyckligt om Livets ord finge möjlighet att driva en skola i Uppsala. Ett nej till Livets ords skola skulle inte innebära ett nej till kristna skolor över huvud taget. Även om man av olika skäl naturligtvis kan olika syn på den här frågan bör regeringen ändå vara ytterst försiktig, innan den går med på att tillåta den här skolan. Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturministern. Det kommer ju in ett moment av frihetsdebatt i bilden. Det gäller föräldrarnas frihet. Det låter sig ju sägas att föräldrarna skall ha frihet att sätta sina barn i en skola där de vill ha sina barn. Men i detta ligger också ett problem. I vårt samhälle tillåter vi ju inte att föräldrarna agar sina barn. Det måste också finnas en frihet för barnen. Jag är medveten om det stora problem som finns när det gäller föräldrafriheten kontra barnens frihet, men jag skulle uppskatta om statsrådet ändå ville kommentera detta. Det som Jörn Svensson tog upp i sin interpellation och även i sitt anförande visar nämligen att det är en form av andlig tortyr gentemot barnen som Livets ords organisation utövar.

Herr talman! Jag inleder med att knyta an till Jörn Svenssons avslutning, där han påpekar att en regering måste ta ansvar för och våga ge besked om sin syn på en verksamhet som har så diskutabla inslag som Jörn Svensson hävdar att Livets ords skola har. På den punkten tycker jag att Jörn Svensson har rätt. Det är alldeles självklart att en regering måste kunna ge besked om och ta ansvar för en sådan skolverksamhet. Men låt mig bara påpeka — och det är faktiskt viktigt för den debatt det här gäller — att de exempel som Jörn Svensson gav på ceremonier, arrangemang med helvetes eldar och diskutabla inslag i gudstjänst och söndagsskola som skulle förekomma i skolan inte är något som har redovisats till vare sig mig eller departementet. Jag förmodar att Jörn Svensson har varit i skolan, och om han kan belägga att man där bedriver undervisning i sådana former, då råder det naturligtvis inget tvivel om annat än att skolan inte får något tillstånd. Men ingen har kunnat belägga detta för departementet. I själva verket har skolan inför departementet hävdat — och vi har inte funnit något som talar mot det — att man använder grundskolans läromedel, dvs. samma läromedel som används i den obligatoriska skolan. Mot bakgrund av det som har sagts om Livets ord har jag ändå tyckt att det fanns anledning att det skaffa sig ytterligare kunskap, och jag har därför bett professor Sixten Marklund att göra en särskild granskning av skolan för att pröva om den, mot bakgrund av de extrema tankegångar som sekten företräder, upprätthåller en undervisning som stämmer överens med läroplanen. Då kommer jag in på det som Torgny Larsson sade. Det är alltså inte huvudmannens karaktär som prövas, utan det är skolans verksamhet. Skolans lärare har behörighet att tjänstgöra som lärare. Skolan hävdar att undervisningen följer läroplanen, och de som hittills har inspekterat skolan har inte kunnat finna någonting annat. Då kommer vi allra sist in på en viktig frågeställning som naturligtvis vidgar perspektivet: Vilken rätt har barnen i förhållande till föräldrarna? Vems frihet gäller? På den punkten kan jag konstatera att vi som land har biträtt europeiska konventioner som klargör att föräldrar har rätt att organisera undervisning för sina barn på det sätt de önskar. Det finns alltså en grundläggande princip. Jag kan tycka att det är angeläget att hävda att barnens rätt måste vara viktigare. Häromåret hade jag en diskussion med en företrädare för en kristen friskola som med emfas framhöll: Barnen är ju ändå föräldrarnas! Gentemot denne rektor kunde jag då mycket bestämt säga att vårt synsätt skilde sig, eftersom jag aldrig har betraktat barn som föräldrarnas egendom. Jag tycker att barnens rätt och barnens frihet måste respekteras. Men att vi i långa stycken måste finna oss i att föräldrarna, naturligtvis som ombud för barnen, har rätt att representera dem kan man inte komma ifrån. Föräldrarna måste naturligtvis i det stycket ha ett visst tolkningsföreträde. Man kan inte utan vidare förutsätta att en lärare, en rektor eller en myndighetsföreträdare automatiskt tar över och representerar barnen i fråga om deras rättigheter gentemot föräldrarna. Problemet är alltså komplicerat. Men jag är helt överens med Torgny Larsson när det gäller det grundläggande, nämligen att barnens frihet och barnens rättigheter inte är mindre viktiga än föräldrarnas.

Herr talman! Det var, tycker jag, prov på ett rätt raffinerat slag av juristeri att man som minister sätter sig ned och väntar och säger: Kom med något material som bevisar att de gör så eller så eller så eller så! Då räcker det inte med att visa hur de i allmänhet är, vilka metoder de tidigare har tillämpat, vad som finns i deras material, vilken människosyn de representerar. Jag tycker att det är ett felaktigt och ologiskt sätt att resonera, att så att säga lägga bevisbördan på andra, som inte är indragna i ärendet. Det är Livets ord som har att bevisa att denna sekt kan driva en skola i överensstämmelse med de övergripande principerna. Det är nämligen inte särskilt antagligt att personer som redovisar den allmänna människosyn som jag här har citerat och som kommer ur det undervisningsmaterial som man utanför själva grundskoleundervisningen använder sig av plötsligt skulle bli så personlighetskluvna att de, när de skall undervisa i grundskolan, uppträder med helt motsatta värderingar. Bara helt schizofrena människor beter sig så att de har en värdering i ett sammanhang och sedan, så fort de träder innanför sin grundskolas väggar och skall undervisa, har en helt motsatt värdering som fullständigt strider mot den förstnämnda och bygger på helt andra principer. Man får väl ändå utgå ifrån vad dessa personer och denna grupp står för i allmänna sammanhang, när man skall bedöma huruvida de dessutom skall få rätt att driva en skola som skall utgöra ett alternativ till den allmänna grundskolan. Jag skall här citera vad föreståndaren för Livets ords skola i Uppsala säger om det material som jag tidigare här har citerat: ”Vi har haft mycket stor glädje av det. Det märks att det är väl prövat på barn tidigare. Det når dem efter deras egna förutsättningar, och vi har med glad förvåning sett hur Guds sanningar gått in i deras hjärtan. Lärarna själva har också blivit uppbyggda av de enkla principer från Guds ord som här beskrivs. Föreliggande text, som behandlar Nya testamentet, är alltså inte ännu prövad i Sverige, men vi tror att den kommer att fylla en stor funktion i vårt land, när det gäller att ge barn en rätt grund för sitt liv.” Föreståndaren för den skola som vi här diskuterar anser alltså att de värderingar som finns i detta material är en rätt grund för barns liv. Det är vad hon själv säger.
Herr talman! Nej, Jörn Svensson, jag ägnar mig faktiskt inte åt juristeri och tillämpar ingalunda felaktigt eller ologiskt några beslutsregler. Jag lägger inte bevisbördan på andra som inte är inblandade. Jag bad att Jörn Svensson, som har blandat sig i, skulle vara snäll att överlämna de belägg han hade för det som han hävdade. Det tycker jag vore rimligt att han gjorde. Detta överklagningsärende har tagit en mycket lång behandlingstid, eftersom jag har varit noga med att verkligen med omsorg söka finna om det finns några belägg för att skolan undervisar på det sätt som man hävdar. Då räcker det faktiskt inte med att redovisa ett söndagsskolematerial, för det används inte i skolan. Vid kontakt med vårt departement förnekar skolan bestämt att man använder det materialet i skolan — det är inte relevant. Man redovisar det undervisningsmaterial som man faktiskt använder i skolan och säger att skolan måste få bedömas utifrån de förutsättningarna. Det är att också ge sekten en korrekt behandling. Då tycker jag inte att det är ovidkommande att jag ber dem som har belägg för att skolan hanterar undervisningsmaterialet på ett annat sätt att redovisa detta. Jag har i brist på sådana belägg ändå ansett det viktigt att uppdra åt en pedagogisk expert att göra en inspektion och analys av skolan, innan vi fattar beslut i ärendet. Jag tycker att vi i det stycket snarare borde få några ord av uppskattning för en — Prot. 1986/87:62 omsorgsfull prövning och för att vi inte på formella grunder godkänner en = 2 februari 1987 skola vars verksamhet man kan ha anledning att ifrågasätta utan tvärtom ger

Herr talman! Bengt Göransson skall gärna få en komplimang för sin omsorgsfulla prövning — naturligtvis under den förutsättningen att denna omsorgsfulla prövning inte, som man som riksdagsman tyvärr ibland måste konstatera, bara är en förevändning för att förhala ett besvärligt avgörande. Bengt Göransson försöker dra en sorts oeftergivlig skiljelinje mellan vad Livets ords personal och lärare skall undervisa vid den tilltänkta grundskolan och det som de står för utanför denna skola. Han hävdar att detta så att säga inte är bevis för vad de står för i den grundskoleundervisning som de vill bedriva. Jag hävdar att detta är ett befängt synsätt. Det handlar här inte om huruvida de använder det av mig citerade materialet i den grundskola de vill skapa här i Sverige, utan frågan är: Står de för de värderingarna? Står de för dessa värderingar — och det har de öppet förklarat att de gör; det har skolföreståndaren öppet förklarat att hon gör —är det ett fullständigt orimligt och formalistiskt antagande att de plötsligt skulle uppträda på motsatt vis när de kommer inom skolans väggar. Då skulle de bli helt annorlunda människor med en helt annan syn på demokrati och auktoritet, på religion och på människor, sjuka och fattiga. Då skulle de förorda rakt motsatta uppfattningar i den kapaciteten mot vad de har predikat i andra sammanhang! Jag menar att det icke är materialet som sådant som är det centrala utan den åskådning som predikas och antagligheten av huruvida denna åskådning kommer att vägleda grundskoleundervisningen, speciellt när det gäller religionsundervisningen men även i andra avsnitt som har att göra med sättet att se på tillvaron och sättet att se på människor. Det är vad de står för som är det avgörande. Jag frågar mig fortfarande, och jag vill ställa frågan till Bengt Göransson: Tror Bengt Göransson på sin argumentering i det stycket, att personer som uttrycker de här aktuella, extrema, människofientliga och mycket egenartade typerna av värderingar i sin allmänna verksamhet och i sin åskådning skulle bli som en omvänd hand om de fick Bengt Göranssons tillstånd — vilket Gud förbjude! — att driva grundskola här i landet?

Herr talman! Jörn Svenssons sista replik avslöjar att han egentligen inte diskuterar godkännande av en skola utan godkännande av enskilda lärare. Jag tror att en lärare som har sådana åsikter och uppfattningar kan vara en dålig lärare, men då måste vi faktiskt vidga diskussionen till att gälla någonting annat: Skall en grundskolelärare som övergår till att omfatta Livets ord få fortsätta att undervisa i Aspuddens skola, om han råkar vara lärare där? Vi har faktiskt inte en sådan ordning att vi prövar en enskild lärares religiösa eller politiska uppfattning. Vi föreskriver vad som gäller för hans undervisning. Den skall omfatta de principer och de mål som uttrycks i 29 läroplanen. Detta krävs av honom. I övrigt har vi inte någon form av åsiktskontroll på våra lärare i grundskolan. Det Jörn Svensson nu talar för är faktiskt en kontroll av den enskilde lärarens åsikter, och det har jag inte sett som min uppgift att i detta stycke medverka till.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har —- med anledning av att uppgifter ur årets budgetproposition återgavs i massmedia innan förslaget avlämnats till riksdagen — frågat mig om det är en ordning riksdagen skall tvingas acceptera även i fortsättningen. Svaret är självfallet nej. Under åtskilliga år har det varit praxis — från alla regeringars sida — att lämna förhandsinformation om budgeten till de olika riksdagspartiernas kanslier samt till massmedia. Vad gäller massmedia har detta sedan 1975 grundats på en överenskommelse mellan finansdepartementet, Sveriges Radio och Pressens samarbetsnämnd. Bakgrunden är att budgetpropositionen brukar föreligga i stencilerad korrekturversion en dryg vecka före publiceringsdatum. Eftersom den är på i runda tal 4 000 sidor har det bedömts vara rimligt att låta såväl massmedia som oppositionsledare få en möjlighet att studera materialet och därmed ges en rimlig chans att kommentera och referera det då materialet blir offentligt. Denna praxis har emellertid visat sig medföra problem. Bl. a. har personer som agerar på börsen och penningmarknaden i förväg fått kännedom om innehållet i budgetförslaget. I några fall har massmedia gått ut med presentationen flera dagar före överlämnandet. För att åstadkomma en annan och striktare ordning tillsattes våren 1986 en arbetsgrupp i regeringskansliet som också presenterade förslag till förändrade rutiner. Vid ett möte i höstas, mellan finansministern och ett antal representanter för enskilda redaktioner och nyhetsbyråer samt Pressens samarbetsnämnd, lades följande fast: För det första att finansplanen, nationalbudgeten, tabellverk, finansdepartementets bilaga i budgetpropositionen samt bilagan rörande räntor på statsskulden icke skulle lämnas ut förrän riksdagen fått dem på sitt bord. För det andra att övriga bilagor, samt det relativt omfattande pressmaterialet på dessa delar av budgetpropositionen, även fortsättningsvis skulle ställas till massmedias förfogande tre arbetsdagar före överlämnandet — men givetvis med samma regler om publiceringsförbehåll som tidigare. Nu visade det sig att icke heller dessa striktare rutiner var tillräckliga. Även i år presenterades uppgifter ur budgeten innan propositionen nått riksdagen. Jag skall inte här återge det redan väl kända händelseförloppet, däremot de konsekvenser för massmedias tillgång till förhandsmaterial som finansministern tidigare redovisat. fr.o.m. nästa år kommer varken bilagor eller pressmeddelanden att spridas i förväg. Den regel som kommer att gälla är att allt material blir offentligt, och därmed tillgängligt, i den stund det läggs på riksdagens bord. Jag är inte övertygad om att det är en ordning som kommer att ge allmänheten en allsidig och djupgående information om årets viktigaste regeringsförslag. De mindre och resurssvagare redaktionerna, och framför allt redaktioner utanför Stockholmsområdet, kommer att missgynnas. Jag är inte heller övertygad om att det är en ordning som bidrar till mångfald när det gäller omdömen och kommentarer till propositionen. Däremot bör det kunna vara en ordning som återger riksdagen dess givna företrädesrätt till information om regeringspropositioner.

Herr talman! Tillåt mig att till statsministern framföra ett varmt tack för svaret på min interpellation. Det är synnerligen tillfredsställande att man — och jag förmodar att det är regeringen och inte bara finansministern och statsministern själv som står bakom slutorden i interpellationssvaret — bestämt sig för ”en ordning som återger riksdagen dess givna företrädesrätt till information om regeringspropositioner”. Kanske är detta, om inte ”steget” så i varje fall ”vändpunkten”, när det gäller iakttagandet av statsmakternas inbördes relationer enligt vår nuvarande regeringsform. Statsministern har, med utgångspunkt från formuleringen av min interpellation, huvudsakligen diskuterat behandlingen av budgetpropositionen. Låt mig hoppas att svaret gäller alla propositioner. I går kunde man exempelvis i Dagens Nyheter läsa att tidningen kunde ”redan i dag avslöja innehållet i regeringens till den 19 februari aviserade forskningsproposition.” Vilken bragd! Men till vad nytta? Och till vilket pris? Rimligtvis det av ett sviket förtroende, någonstans. Statsministerns besked är tillfredsställande även med tanke på relationerna mellan riksdagen och massmedierna. Den ödsliga kammaren, till vilken talmannen understundom måste be vaktmästarna hämta någon tillgänglig riksdagsman, vittnar om riksdagens anfrätta självrespekt. Emellanåt förefaller det som om verksamheten här omedvetet styrdes av föreställningen att det verkligt viktiga i det politiska arbetet är att genom massmediernas försorg uppnå publicitet. Ett inslag i TV eller en notis i tidningen — för att inte tala om en hel artikel — väger ojämförligt tyngre än ett anförande i kammaren. Vi har nog anledning till åtskillig självrannsakan. Den uppstramning som statsministerns svar innebär är därför också något för oss att tänka på. Massmediernas ambition att ”avslöja” och att ”vara först” med en ”nyhet” leder lätt till en förvrängning av beslutssituationen. För tidigt födda — eller ofullgångna — ”nyheter” kan vanställa sakbehandlingen och resultera i att det verkliga avgörandet uppfattas som ointressant. Frågan anses vid det laget ha ”förlorat sin aktualitet.” Vad som är ett ”oavvisligt allmänintresse” borde kanske analyseras tillsammans med företrädare för massmedia. För den som i snart ett halvt sekel varit ålagd — och iakttagit — föreskriven tystnadsplikt ter sig vad som kan förekomma i tryckfrihetsförordningens skydd emellanåt märkvärdigt. Ordet förtroende — även i sammansättningen ”i förtroende” — tycks vara tänjbart, eller kanske förhandlingsbart, som somliga uttrycker det. Med detta, herr talman och herr statsminister, ber jag än en gång att få tacka för svaret: både för dess innehåll och för dess utformning.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig dels vad jag anser om betydelsen av enskilda utbildningsgivare med kursutbud för små och medelstora företag, dels om jag vill medverka till att dessa fortbildningsinstitut får konkurrera med SIFU på lika villkor, dels om jag anser att det finns något skäl att ge bidrag till SIFU för löpande verksamhet, dels om jag avser att verka för att bidragen till SIFU avvecklas. Ett stort utbud av fortbildningstjänster som är anpassade till små och medelstora företag är väsentligt för att höja företagens kompetens och konkurrenskraft. Både privata och offentliga organ spelar här viktiga roller. Den statliga Stiftelsen Institutet för företagsutveckling inrättades år 1980 och skall bedriva fortbildning för främst små och medelstora företag i bl.a. tekniska ämnen. Ett skäl för staten att bedriva verksamheten och stödja den med bidrag har varit att SIFU kan tillhandahålla vissa kurser som inte är lönsamma i snäv företagsekonomisk mening men som ändå gynnar företagens utveckling och påskyndar teknikspridningen. SIFU har därför att ta ansvaret för ny oprövad utbildning, som privata organ av företagsekonomiska skäl inte har intresse av. Ett annat skäl för att ge statsbidrag till SIFU har varit att stiftelsen är ålagd att bedriva verksamhet i både Borås och Stockholm. SIFU har således vissa konkurrensnackdelar jämfört med andra utbildningsorgan på marknaden, vilket i sin tur har motiverat statsbidragen. Statsbidraget till SIFU har nästan halverats från 22 milj.kr. år 1982/83 till 12 milj.kr. för innevarande budgetår. SIFU:s självfinansieringsgrad uppgår för närvarande till över 80 96. Det minskade bidraget till SIFU har tvingat SIFU att marknadsanpassa sina priser, vilket visserligen kan ha försvårat för mycket små företag att få råd till utbildning men samtidigt minskat risken för snedvriden konkurrens. I den nyligen avlämnade utredningsrapporten ”Kompetensutveckling för konkurrenskraft” föreslår industriverket en närmare samordning av bidragen till SIFU och verkets egen stödgivning till utbildning och kursverksamhet. Industriverkets utredning har remissbehandlats. Frågan om SIFU:s finansiering fr.o.m. nästa budgetår och andra frågor om statliga fortbildningsinsatser för småföretag m.m. kommer att tas upp i den näringspolitiska proposition som för närvarande bereds i regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation, som jag framställde redan den 25 november i fjol. Jag vill att industriministern förklarar varför svaret har dröjt så länge. SIFU konkurrerar inte på lika villkor med andra utbildningsinstitut. SIFU lever heller inte upp till den ursprungliga tanken att särskilt nå kursdeltagare från små och medelstora företag. Andra institut, som är osubventionerade, klarar den uppgiften bättre. Riksrevisionsverket — RRV — har, som jag påpekat i interpellationen, granskat verksamheten vid SIFU. RRV fann att SIFU inte längre har den näringspolitiska roll som avsetts och att det därför inte är motiverat med ett fortsatt statligt stöd. Jag har dessutom erinrat om att näringsfrihetsombudsmannen har uttalat sig kritiskt mot SIFU:s tjänstebrevsrätt. I sitt svar har industriministern inte kommenterat vare sig riksrevisionsverkets eller näringsfrihetsombudsmannens anmärkningar. Vad är anledningen härtill? I vart fall har en särskild utredning kommit till — uppenbarligen med det syftet att söka bemöta kritiken från RRV och NO. Regeringens uppdrag gick till industriverket, SIND. Utredningen är klar och har varit ute på remiss. I utredningen föreslår SIND att de fortsatta subventionerna från staten skall kanaliseras via industriverket. När man tagit del av utredningen, finner man att RRV:s och NO:s kritik alltjämt är lika befogad. Riksrevisionsverket vidhåller således sin kritik i sitt remissvar. RRV anser att SIFU inte skall kopplas ihop med industriverket. RRV anser vidare att inget basanslag bör utgå. Alternativt bör SIFU utbjudas till avnämarna. För så vitt detta inte mottas positivt bör verksamheten avvecklas. Kursverksamheten vid Stockholms universitet har, sedan man tagit del av den här utredningen, i en skrivelse till industriverket påpekat följande: ”Det är inte nödvändigt för staten att utge subventioner i producentledet inom området utbildning för småföretag. Sådana subventioner är endast ägnade att begränsa näringsfriheten. Ett avskaffande av subventionerna innebär besparing av statens medel utan att för den skull åstadkomma någon minskning av utbildningsmöjligheterna för olika företag.” Jag har för egen del kommit till samma slutsats: SIFU måste bevisa sitt existensberättigande på marknaden utan statliga subventioner! Det får inte bli så att industriverket till den grad försämrar konkurrensvillkoren för enskilda alternativ att det till sist återstår det statliga monopolet. Det skulle såväl skattebetalarna som småföretagen förlora mycket på. Industriministern anför i sitt svar ett skäl för staten att subventionera SIFU, nämligen att ”SIFU kan tillhandahålla vissa kurser som inte är lönsamma i snäv företagsekonomisk mening men som ändå gynnar företagens utveckling och påskyndar teknikspridningen”. Detta argument vill jag tillbakavisa. Det är dessutom ett underkännande av svenska företags egna bedömningar. Jag tror för min del att företagen gärna köper utbildning och betalar för den, om den verkligen gynnar företagens utveckling. Det har alla kursanordnare som verkar på marknaden utan statliga subventioner redan noterat. Riksrevisionsverket har i sin revisionsrapport påpekat att SIFU i allt väsentligt dubblerar utbudet på marknaden. Jag ber därför, herr talman, att få ställa några följdfrågor: 1. Varför ignorerar regeringen den kritik som riksrevisionsverket har redovisat i sin revisionsrapport och som nu upprepas i remissvaret avseende SIND-utredningen? 2. Varför prövar inte regeringen NO:s kritik av SIFU:s tjänstebrevsrätt, vars värde uppskattas till 5 milj.kr. per år? 3. Är regeringen beredd att låta andra kursanordnare få lägga ett bud på SIFU:s verksamhet? 4. Varför har inte regeringen sett till att det blivit en totalanalys av det kompletta utbildningsutbudet på marknaden, sedan SIND-utredarna för sin del i utredningen anfört att de finner en sådan åtgärd mindre meningsfull? 5. Är regeringen beredd att i den näringspolitiska propositionen, som aviseras till den 19 februari, lägga fram ett förslag som innebär en avveckling av subventionerna till SIFU och därmed en besparing av statens medel i motsvarande mån?

Herr talman! Sten Svensson började med en fräck fråga. Att Sten Svensson inte har fått svar på sin interpellation tidigare beror inte på mig utan på Sten Svensson själv, som inte har ansett sig ha tid att ta emot svaret. Jag hade svaret på interpellationen klart inom föreskriven tid. Från industridepartementets sida föreslog vi därför att det skulle lämnas på en av talmannen utsatt dag för interpellationssvar, nämligen den 8 december. Svaret var alltså klart och kunde lämnas, men kammarkansliet meddelade då att Sten Svensson inte behagade närvara i kammaren för att ta emot. Vi försökte sedan ytterligare en gång att få tillfälle att lämna svaret, men inte heller då hade Sten Svensson möjlighet att ta emot det. Det är alltså interpellantens egen nonchalans emot riksdagen som har gjort att han inte har fått svaret tidigare. Han kan således själv svara på sin inledningsvis ställda fråga.
Herr talman! Jag skall be att få påpeka för industriministern att det enda bud som jag har fått från kammarkansliet har gällt just denna dag. Jag satt i kammaren när industriministern läste upp sitt meddelande. Jag var alltså närvarande och lyssnade på detta, men då hade jag inte rätt att begära ordet för att korrigera industriministern. Också den 8 december var jag i Stockholm och kunde mycket väl ha tagit emot svaret. Jag har emellertid inte blivit tillfrågad om jag kunde ta emot svaret de nämnda dagarna. Jag tillbakavisar därför bestämt de påpekanden som industriministern har gjort. Från kammarkansliet har jag endast fått förfrågan om jag kunde ta emot svaret i dag, och detta har jag sagt ja till. Jag vill sedan återkomma till de frågor jag ställde tidigare.